Herr talman! Det ärende som vi nu skall behandla gäller, som jag ser det, i första hand den för vår samhällsordning utomordentligt viktiga frågan om dolstolarnas roll och ställning i det svenska samhället. Frågan om domstolarnas konstitutionella ställning var givetvis föremål för överväganden av grundlagberedningen. Den i västerländska stater förhärskande åskådningen att en rättsordning värnad av oberoende domstolar är omistlig synes också ha omfattats av våra moderna grundlagsfäder. I grundlagspropositionen anförde departementschefen i detta ämne följande: ”Domstolarnas rättsskipande verksamhet är ett mycket viktigt element i samhället. Garantier bör finnas för att domstolarna i enlighet med nuvarande ordning också i framtiden kommer att intaga en självständig ställning och arbeta i sådana former att största möjliga rättssäkerhet uppnås.” Att värna om domstolarnas självständighet har varit en av de båda utgångspunkterna för justitieutskottet vid dess handläggning av propositionen om riktlinjer för det redan tidigare beslutade domstolsverket. Den andra utgångspunkten har varit att försöka tillgodose behov som alltmer gjort sig gällande av en effektiv domstolsadministration för att tillmötesgå domstolarnas behov av service på den kamerala och tekniska sidan. Inte mindre än fyra gånger har frågan om en central förvaltningsmyndighet för domstolarna varit föremål för justitieutskottets och riksdagens prövning.

Som framgår av ett till detta betänkande fogat särskilt yttrande fattades beslutet 1972 om en centralmyndighet för domstolsväsendet under politisk oenighet. Samtliga borgerliga partier avvisade förslaget om ett särskilt ämbetsverk med styrande funktioner inom domstolsområdet. Verksamheten inom DON ansåg vi då vara till fyllest. I den principiellt viktiga frågan om domstolarnas självständighet och integritet när det gäller den dömande verksamheten uttalade utskottet vid samma tillfälle att tillskapandet av en central förvaltningsmyndighet för domstolsväsendet icke fick innebära något som helst ingrepp härutinnan. Alt så ej blev fallet ansåg utskottet vara en rättssäkerhetsfråga av stor vikt som borde ägnas särskild uppmärksamhet. Framför allt borde enligt utskottets mening övervägas den problematik som sammanhänger med gränsdragningen mellan dömande och administrativ verksamhet. Men, herr talman, jag vill understryka att utskottet med detta yttrande givetvis inte menade att det skulle vara möjligt att göra en skarp gränsdragning mellan vad som är att hänföra till det administrativa och till det dömande området. Utskottets uttalande måste givetvis förstås så att just på grund av svårigheterna att dra en gräns mellan administrativ och judiciell verksamhet det var särskilt angeläget att göra en noggrann uppdelning mellan domstolarnas och domstolsverkets uppgifter. I domstolsstyrelseutredningens betänkande, som ligger till grund för propositionen, görs inte något försök att principiellt avgränsa den dömande verksamheten från den administrativa. En sådan gränsdragning är enligt utredningen ”meningslös”, ett uttalande som jag för min personliga del tycker är ganska förvånansvärt. Enligt domstolsstyrelseutredningen är det inte heller möjligt att i instruktioner eller liknande i alla detaljer reglera den ena eller andra myndighetens uppgifter.

Förutsättningar måste skapas för effektivt arbetande och i sin dömande verksamhet självständiga domstolar. Med effektivitet avses enligt domstolsstyrelseutredningen såväl snabbhet som säkerhet i dömandet. Gentemot utredningens förslag i dessa grundläggande frågor har emellertid stark remisskritik framförts, speciellt från remissinstanser som företräder domstolsväsendet. På grund av propositionens knapphändiga redovisning av remissinstansernas uppfattningar har dessa kritiska synpunkter inte kommit till så tydligt uttryck i propositionen, och jag tycker därför att det finns anledning att göra en komplettering. Högsta domstolens ledamöter anför i sitt remissyttrande att så till vida kan en erinran onekligen synas överflödig som det uppenbarligen saknas anledning att befara, att myndigheten skulle i strid med grundlagen söka ingripa i domstols dömande verksamhet i vad gäller handläggningen av enskilda fall.

Med tanke härpå är det, anser högsta domstolen, ingalunda opåkallat utan tvärtom i hög grad angeläget att låta principen i fråga komma till klart uttryck i instruktionen. Högsta domstolen avvisar också tanken att domstolsverket skulle få en ställning liknande andra förvaltningsmyndigheters i samhället. Med hänsyn till de särpräglade problemen på domstolsområdet anser högsta domstolen att den administrativa centralmyndighetens arbetsuppgifter bör begränsas till sådana verksamhetsområden inom domstolsväsendet där menliga återverkningar på de dömande organens oberoende ställning ej är att befara. Även regeringsrättens ledamöter framför i sitt yttrande kritik av liknande innehåll. I propositionen, som emellertid i allt väsentligt följer domstolsstyrelseutredningen, anges att det nya verket skall med de begränsningar som föranleds av principen om domstolarnas självständighet i den dömande verk samheten ges samma ställning och arbetsuppgifter som centrala förvaltningsmyndigheter i allmänhet. Myndigheten skall så långt det är möjligt ”få ledande och samordnande funktioner”. ”På myndigheten skall också ankomma frågor om rationalisering av de underlydande myndigheternas verksamhet, både den administrativa och, så långt det är förenligt med domstolarnas självständighet, den dömande.” Centralmyndigheten skall också ”ansvara för att tilldelade resurser inom förvaltningsområdet utnyttjas så rationellt och effektivt som möjligt”. Justitieutskottet som vid handläggningen av detta ärende ägnat mycken tid åt de grundläggande principiella frågorna, vilket f. ö. framgår av att utskottet beslutat uppskjuta handläggningen av ifrågavarande proposition till 1975 års riksdag, har stannat för att ytterligare preciseringar och avgränsningar av centralmyndighetens verksamhetsområde är nödvändiga. Utskottet har försökt att åstadkomma sådana preciseringar och avgränsningar dels i ett inledande principiellt avsnitt, dels i skilda avsnitt rörande speciella frågor. I det principiella avsnittet uttalar utskottet i likhet med departementschefen att det i centralmyndighetens instruktion skall tas in en erinran om att myndigheten vid utövandet av sina åligganden har att iaktta principen om domstolarnas grundlagsfästa självständighet vid fullgörandet av både de dömande och de rättstillämpande uppgifterna. Men utskottet konstaterar dessutom att avsikten inte är och inte heller varit att centralmyndigheten skall anförtros andra arbetsuppgifter än just de administrativa. I anslutning härtill uttalar utskottet att det av instruktionen skall framgå att centralmyndighetens åligganden enbart skall gälla den administrativa verksamheten inom förvaltningsområdet. Genom domstolsverkets inrättande bör, som utskottet ser det, framför allt tillskapas möjligheter för domstolarna att få kvalificerad service i frågor av huvudsakligen den art som hittills ankommit på DON. Något subordinationsförhållande av för svensk förvaltning sedvanlig modell skall däremot inte komma till stånd. Domstolarna skall inte lyda under verket. Viktigt är också enligt utskottets mening att från centralmyndighetens kompetens klart undantas åtgärder i administrativ ordning som kan påverka handläggningen av visst mål eller ärende. Denna uppfattning synes f.ö. också departementschefen ha. När det gäller myndighetens ansvar för att verksamheten inom förvaltningsområdet bedrivs effektivt och rationellt gör utskottet ett klarläggande uttalande.

Med effektivitet måste i detta sammanhang i första hand avses säkerhet i dömandet.” Uttalandet bör, tycker jag, jämföras med domstolsstyrelseutredningens definition av begreppet effektivitet, nämligen såväl snabbhet som säkerhet i dömandet. Enligt vår mening bör en riktig rättstillämpning väga tyngre än snabbhet i den dömande verksamheten. När det gäller det personaladministrativa området understryker utskottet att domstolsverkets kompetens begränsas av bl.a. hänsyn till principen om domstolarnas självständighet. Detta leder till att domstolsverkets uppgifter i fråga om personaldisposition beträffande tjänstemän vid domstolarna måste begränsas till att avse den icke-dömande personalen. Utskottet har med sina här redovisade ställningstaganden beaktat den kritik som framförts i många remissyttranden. Vi har gemensamt i utskottet sökt slå vakt kring principen om domstolarnas oberoende. Vi hyser den uppfattningen att ett fasthållande vid de ställningstaganden som utskottet här gjort innebär en garanti för att den självständighet som den svenska författningen av ålder tillerkänner våra domstolar skall kunna upprätthållas. Även om det kan sägas att såväl domstolarna som centralmyndigheten i den praktiska tillämpningen måste värna om domstolarnas självständighet vid den dömande verksamheten och att både JK och JO har att följa verksamheten inom den nya domstolsadministrationen, måste det ändå, som vi ser det, vara angeläget att det grundläggande beslut som nu skall fattas av riksdagen blir så klargörande som möjligt. Principen får emellertid, som jag förut nämnde, sitt innehåll också i de konkreta förslagen rörande kompetensfördelningen, det må gälla fastställande av arbetsordning för tingsrätt, tillsättning av domartjänster, notarieantagning eller disciplinoch åtalsärenden. På ett par av dessa punkter är utskottets ställningstagande inte enhälligt. Jag beklagar givetvis detta men finner det samtidigt angeläget att framhålla att skiljaktigheterna inte rubbar den enighet om de grundläggande principerna som jag förut ganska utförligt har beskrivit och som jag personligen är mycket glad åt. När det gäller fastställande av arbetsordning för tingsrätt anser hela utskottet att det bör åvila centralmyndigheten att dra upp de allmänna riktlinjerna för arbetsordningarna. Men när det gäller fastställandet av arbetsordning för en bestämd tingsrätt anser utskottets majoritet att principiella skäl talar för att detta bör ankomma på hovrätten, medan reservanterna anser att även denna uppgift i princip bör åvila domstolsverket, även om man förutsätter att en omfattande delegation till hovrätt kommer till stånd. I den praktiska tillämpningen kommer det — såvitt jag förstår — inte att bli någon större skillnad mellan majoritetens och minoritetens förslag. Men ur principiell synpunkt, menar vi som hör till majoriteten, bör det inte ifrågakomma att centralmyndigheten har någon beslutanderätt över en enskild tingsrätts arbetsordning. Emellertid vill jag gärna understryka det som också anges i propositionen, nämligen att centralmyndigheten inte skall ha möjlighet att föreskriva hur arbetsuppgifter skall fördelas mellan enskilda domare och därigenom kunna påverka fördelningen av domargöromålen. Utskottet har ansett att hovrätternas roll i den nya domstolsadministrationen inte skall genomgå någon större förändring. Detta leder enligt utskottets mening logiskt till att den bestämmelse som f.n. finns i rättegångsbalken om hovrätternas tillsynsskyldighet över tingsrätterna bör kvarstå. I ett avsnitt skiljer sig utskottsledamöterna åt, nämligen så till vida att majoriteten anser att hovrätterna med sin närmare kännedom om de aktuella lokala förhållandena är bättre lämpade än centralmyndigheten att bestämma antalet nämndemän vid tingsrätt och fastighetsdomstol. Reservanterna anser att denna uppgift bör åvila centralmyndigheten. Den här frågan är huvudsakligen av praktisk betydelse, men jag kan inte komma ifrån att ett bibehållande av ett decentraliserat beslutsförfarande ändå är att föredra framför en centralisering till centralmyndigheten. När det gäller frågan om tillsättning av domartjänster är utskottet enigt i bedömningen att en central förslagsnämnd bör inrättas. Utskottet anser också enhälligt att förslagsnämnden — till skillnad från vad departementschefen förordade — bör inta ställningen som ett i förhållande till centralmyndigheten helt fristående organ. Motiveringen är naturligtvis att avgivande av förslag vid tillsättning av ordinarie domartjänster hör till de administrativa uppgifter som inte bör ligga inom centralmyndighetens kompetensområde med hänsyn till principen om domstolarnas självständighet. På en punkt har utskottet stannat i olika bedömningar. Det gäller frågan om vilken ställning verkets chef skall inta i förslagsnämnden. Enligt propositionen skall verkschefen vara självskriven ordförande. Utskottsmajoriteten accepterar inte detta av principiella skäl utan menar att regeringen bör utse ordförande. Vi reservanter anser att verkschefens speciella erfarenheter och kunskaper kan vara av värde för nämnden när det gäller att bedöma de sökandes meriter i administrativt hänseende. Han bör därför, som vi ser det, kunna vara ledamot av nämnden. Det är emellertid ologiskt att en person med kanhända främst administrativa erfarenheter skall fungera som ordförande i nämnden, i all synnerhet som domstolsverket enligt utskottets mening måste få en vida mer begränsad kompetens än vanliga ämbetsverk. Det strider också mot utskottets principiella synsätt att den administrativa myndighetens chef skulle ges ställning av ordförande. I fråga om tillsättning av tjänster som assessorer, revisionssekreterare och regeringsrättssekreterare anser utskottet, med ändring av propositionens förslag, att denna uppgift bör kvarbli hos regeringen. Förslag om förordnande bör avges av vederbörande domstol. Som ett centralt organ för prövning av frågor om notarietjänstgöring fungerar notarienämnden - NON. Denna är en fristående nämnd. Domstolsstyrelseutredningen synes ha förordat att NON får ställning av en särskild nämnd inom domstolsverket. Av propositionen framgår inte tydligt vilken ställning NON skall erhålla. Det sägs dock att nämnden organisatoriskt skall inlemmas i domstolsverket och att dess uppgifter skall begränsas till samordning och avgörande av principiella frågor. Det förtjänar framhållas att varken utskottsmajoriteten eller reservanterna är nöjda med propositionen i den här delen. Reservanterna — som i motsats till departementschefen tycks förutsätta en delegation från nämnden till ledamot eller tjänsteman — framför att det finns anledning att räkna med att andelen rutinärenden som kan delegeras från nämnden till verket blir mindre än vad departementschefen, som reservanterna uppfattat det, synes ha förutsatt. Reservanterna utgår också från att NON ges ett betydande inflytande i frågan om vilka ärenden som skall förbehållas NON. Nämndens uppgift skall, som jag nyss sade, enligt propositionen begränsas till de principiella frågorna. Utskottsmajoriteten anser emellertid att NON även efter domstolsverkets inrättande organisatoriskt bör få samma fristående ställning som den f.n. har i förhållande till DON och även i framtiden svara för antagningen till notarietjänster, låt vara att en betydande del av ärendena kan överlämnas till ledamot av nämnden eller tjänsteman. I en reservation anför vi moderater i utskottet betänkligheter mot att centralmyndighetsfunktionerna för såväl domstolsverket som rättshjälpen förenas hos domstolsverket. Det är, som vi ser det, viktigt att kravet på partsombudens självständighet gentemot domstolarna iakttas. Glädjande är att utskottet är enigt när det gäller de viktiga frågorna om handläggningen av disciplinoch åtalsärenden. Den dömande personalen är inte underkastad disciplinärt ansvar och berörs alltså inte av förslaget. Emellertid avser förslaget den inom domarkarriären i detta sammanhang från principiell synpunkt så betydelsefulla gruppen fiskaler vid hovrätt och kammarrätt. Utskottet har inget att invända mot att domstolsverket tilläggs uppgifter när det gäller disciplinära och liknande frågor beträffande den icke rättsbildade domstolspersonalen. Utskottet har därför ingen erinran mot den i propositionen förordade ordningen såvitt angår denna personal. När det gäller den rättsbildade personalen anser utskottet att hänsynen till principen om domstolarnas självständighet talar för att domstolsverket inte bör tillerkännas några befogenheter i disciplinoch åtalsärenden. Vi förordar därför att från domstolsverkets disciplinära myndighet skall undantas förutom — som jag tidigare sade —- dömande personal, som redan nu är undantagen, all övrig rättsbildad domstolspersonal, däribland fiskaler och notarier, som har eller kan förväntas få dömande uppgifter. Utskottet framhåller också att när ämbetsansvarskommitténs förslag så småningom presenteras kan det finnas anledning att göra ytterligare överväganden då det gäller frågor om disciplinansvaret beträffande den icke rättsbildade personalen. Vad slutligen tidpunkten: för genomförandet beträffar har vi moderater den uppfattningen att tidpunkten bör fastställas till den 1 januari 1976 — detta med hänsyn till att beslut först nu kommer att kunna fattas om verkets organisation och arbetsuppgifter. Det förefaller rimligt att personalen får erforderlig tid för omställningen, och särskilt tycker jag man bör framhålla att ett hänsynstagande till personalen inte gäller enbart dem som kommer att erbjudas anställning vid centralmyndigheten och som också kommer att anta erbjudandena utan även de tjänstemän vid hovrätterna och DON som i samband med reformen kommer att lämna domstolsadministrationen. Låt mig till slut, herr talman, få understryka att de meningsskiljaktigheter inom utskottet som jag i detta anförande har tvingats att rätt mycket uppehålla mig vid inte undanskymmer det glädjande faktum att vi i utskottet har fått en allmän uppslutning kring de konsekvenser som principen om domstolarnas självständighet och integritet bör ha när det gäller riktlinjerna för verket. Ett upprätthållande av denna princip är, som jag inledningsvis angav, av grundläggande betydelse för rättssäkerheten. De uppgifter som det nya domstolsverket får, oberoende av utgången av omröstningen i de olika delfrågorna i dag, bör såvitt jag förstår inte lägga hinder i vägen för en fortsatt vakthållning kring principen om de fria och oberoende domstolarna som garanter för en västerländsk rättsordning. Min förhoppning är att den nya centralmyndigheten i själva verket kan medverka härtill och också i övrigt bidra till att upprätthålla en väl fungerande domstolsadministration. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationerna 4, 6 och 7 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! 1972 års riksdag fattade ett principbeslut om inrättande av en central förvaltningsmyndighet för domstolsväsendet, ett domstolsverk. Ett år senare beslöt riksdagen att myndigheten skulle förläggas till Jönköping. Vad det nu är fråga om är att närmare bestämma den nya myndighetens arbetsuppgifter, ställning och organisation. Det finns då till en början skäl att ställa frågan av vilka anledningar vi behöver ett domstolsverk. Jag kan erinra om vad departementschefen anförde om detta i direktiven till domstolsverksutredningen. Han sade då bl.a. följande: Ett utmärkande drag i den svenska statsförvaltningen är systemet med centrala verk som är chefsmyndigheter i förhållande till vissa regionala eller lokala organ. Så är förhållandet även inom större delen av rättsväsendet, t.ex. inom kriminalvården, polisen och åklagarväsendet. Däremot saknas ett centralt organ inom domstolsväsendet. För tingsrätternas del fullgör hovrätterna huvuddelen av centralmyndighetsfunktionerna. Olägenheterna med ett sådant arrangemang är flera. Det medför ofta dubbelarbete och olika bedömning av likartade frågor. Vidare måste personalen i justitiedepartementet ägna ett förhållandevis omfattande arbete åt anslagsfrågor och administrativa problem som rör domstolarna. Till dessa nackdelar kommer också det förhållandet att det omfattande rationaliseringsarbete, som pågår inom statsförvaltningen bl.a. med utnyttjande av modern datateknik och som i hög grad berör domstolsväsendet, också kräver centrala insatser på ickedepartemental nivå. Ett centralt organ är nödvändigt för att åstadkomma en effektiv planering, en samordning av resurserna på domstolsområdet och en tillfredsställande uppföljning av verksamheten. Så långt departementschefen. I stor utsträckning äger det sagda fortfarande aktualitet. En del av de tidigare olägenheterna har man dock kommit till rätta med i avvaktan på domstolsverkets tillkomst genom inrättandet av domstolsväsendets organisationsnämnd , som kan sägas i vissa hänseenden vara en provisorisk centralmyndighet för domstolsväsendet. Genom DON:s verksamhet har man uppnått omfattande förbättringar när det gäller domstolsverksamheten, inte bara på det administrativa planet, t.ex. ekonomiadministrativa rutiner, utan även på den materiella sidan, t.ex. rörande inskrivningsväsendet och rättshjälpen. En av alla omfattad riktpunkt när det gäller att bestämma domstolsverkets uppgifter har ju varit och är att inrättandet av ett sådant verk inte får innebära något som helst ingrepp i domstolarnas självständighet när det gäller den dömande verksamheten. Självständigheten innebär enligt regeringsformen att ingen myndighet, inte heller riksdagen, får bestämma hur domstol skall döma i det enskilda fallet eller i övrigt tillämpa en rättsregel i ett särskilt fall. Självfallet skall domstolsverket inte få vidta några åtgärder som har eller uppfattas ha betydelse för en domstols avgörande av ett enskilt mål. Självständigheten lägger däremot inte några hinder i vägen för att verket får till uppgift att rationalisera och effektivisera verksamheten och att ha ledande funktioner när det gäller den administrativa verksamheten. Verket måste naturligtvis också kunna göra utredningar i olika frågor som rör domstolarnas verksamhet, om man anser det befogat. Man bör väl också räkna med att verket får regeringens uppdrag att meddela följdföreskrifter till författningar m.m. För den som känner oro för att verket skall bedriva sin verksamhet så, att den kränker domstolarnas självständighet, vill jag peka på de mycket goda erfarenheterna av DON:s verksamhet. DON har redan i dag många av de uppgifter som jag nyss sade borde ankomma på verket. Ändå har det såvitt jag vet inte från något håll hävdats att DON skulle ha trampat självständigheten på tårna. Inom utskottet har vi nått enighet beträffande de principiella övervägandena om domstolsverkets ställning och uppgifter. Detta nämnde också fru Kristensson. Jag vill bara tillägga att vi naturligtvis kan ha haft skilda åsikter när det gäller en del nyanser i olika delar av betänkandet, men vi har nått fram till enighet. En stark garanti mot en obehörig påverkan på domstolarna ligger i det förhållandet att det knappast finns något område av statlig verksamhet där insynen är så stor som på domstolsväsendets område, bl.a. genom nämndemännens deltagande i rättskipningen. Det finns väl inte många som skulle vilja hävda att dessa representanter för det allmänna och våra väl utbildade domare skulle låta sig styras i sin verksamhet av en administrativ centralmyndighet. Andra garantier mot obehörig påverkan är t.ex. den tillsyn som bedrivs av JO och JK samt domstolarnas rätt att i sin rättstillämpande verksamhet åsidosätta en föreskrift som strider mot en bestämmelse i en författning av högre konstitutionell valör. Alla dessa faktorer samverkar till min absoluta övertygelse att man inte i den nya domstolsadministrationen, lika litet som i den nuvarande, skall behöva befara några som helst ingrepp i domstolarnas självständighet när det gäller den dömande verksamheten.

Detta uttalande får självfallet inte missuppfattas på det sättet att domstolsverket inte skulle kunna ta upp och utreda olika frågor inom sitt område. Det får naturligtvis inte heller uppfattas på det sättet att inte regeringen inom det delegerbara området skulle kunna uppdra till verket att utfärda följdföreskrifter eller anvisningar. Vad det är fråga om är att domstolsverket genom att utöva ledande och samordnande uppgifter i olika juridiska frågor inte får inkräkta på domstolarnas självständighet och integritet när det gäller den dömande verksamheten. — Det kanske verkar litet enformigt med alla dessa upprepningar av den här saken, men den är betydelsefull, har vi sagt oss i utskottet. Ett annat uttalande under avsnittet Principiella överväganden om centralmyndighetens ställning som heller inte får missuppfattas är uttalandet att domstolsverkets uppgifter i fråga om personaldispositionen beträffande tjänstemän vid domstolarna begränsas till att avse den icke dömande personalen. Man måste här skilja mellan disposition av tjänster eller personalresurser å ena sidan och disposition av enskilda tjänstemän å andra sidan. När det gäller dispositionen av tjänster kommer domstolsverkets befogenheter att följa av de föreskrifter som regeringen meddelar i regleringsbrev eller på annat sätt — dvs. det är fråga om tjänster, jag upprepar det. När det gäller enskild tjänstemans förflyttningsskyldighet eller skyldighet att utöva annan än sin egen tjänst regleras detta beträffande domare ytterst i regeringsformen och eljest i statstjänstemannalagen och statstjänstemannastadgan. I propositionen har inte föreslagits någon ändring i förhållande till vad som nu gäller i fråga om befogenheten att fatta beslut om förflyttning eller utövande av annan tjänst. Enligt propositionsförslaget skall domstolsverket ha den yttersta bestämmanderätten beträffande innehållet i tingsrätternas arbetsordningar, även om uppgiften att fastställa arbetsordning i regel skulle delegeras från centralmyndigheten till hovrätterna. Fru Kristensson har berört detta i sitt inledningsanförande. I motionen 1991 av herr Winberg m.fl. har föreslagits att uppgiften att fastställa arbetsordning för tingsrätt, utom beträffande de tre största tingsrätterna, skulle ligga kvar hos hovrätterna. Som skäl för detta har i motionen anförts att domstolarnas självständighet skall markeras. De tre största tingsrätterna har i motionen med hänsyn till sin storlek ansetts böra kunna själva fastställa sina arbetsordningar. Utskottsmajoriteten har kommit till den uppfattningen att det även i fortsättningen bör ankomma på hovrätterna att fastställa arbetsordning för tingsrätterna med undantag av de tre största. Två skäl har anförts till stöd därför, nämligen att hovrätterna skulle ha en bättre lokal kännedom om tingsrätterna och risken för att innehållet i arbetsordning skulle kunna åter verka på den dömande verksamheten. Utskottsmajoriteten har dock tillagt att det bör ankomma på domstolsverket att fastställa allmänna riktlinjer och meddela generella anvisningar för arbetsordningarnas innehåll. När det gäller de tre största tingsrätterna har utskottsmajoriteten av samma skäl som anförts i motionen 1991 funnit att dessa tingsrätter själva bör fastställa sina arbetsordningar. Med tillfredsställelse har jag noterat att utskottsmajoriteten inte godtagit det skäl som åberopats i motionen 1991 för att hovrätterna alltjämt skall fastställa arbetsordning för tingsrätt, nämligen som en markering av domstolarnas självständighet. I en reservation till utskottets hemställan i den här delen har jag och mina medreservanter dragit konsekvenserna av vad utskottsmajoriteten själv har anfört, nämligen att domstolsverket bör ha att fastställa allmänna riktlinjer och meddela generella anvisningar för verksamheten i tingsrätterna. Mot denna bakgrund har vi reservanter funnit att det med hänsyn till ansvaret för verksamheten och likformigheten mellan olika arbetsordningar ytterst bör ankomma på domstolsverket att under regeringen bestämma om innehållet i arbetsordning för tingsrätt. Några berättigade principiella invändningar kan inte anföras häremot, anser vi. I likhet med vad som föreslagits i propositionen anser vi reservanter att uppgiften att fastställa arbetsordning normalt bör delegeras till hovrätt. Härigenom kommer man i praktiken också att kunna utnyttja den eventuella bättre lokalkännedom som kan finnas i hovrätterna. Detta utgör i gengäld inte något skäl, som utskottsmajoriteten gjort gällande, till att den yttersta bestämmanderätten borde ligga hos hovrätterna. I fråga om de tre största tingsrätterna har, både i motionen 1991 och av utskottsmajoriteten, tingsrätternas storlek åberopats som skäl för att tingsrätterna själva skall fastställa sina arbetsordningar. Inte något enda sakskäl har anförts för att fastställandet skall fråntas regeringen, där det nu ligger. Jag kan för min del inte uppfatta denna fråga på annat sätt än som en fråga om kompetensfördelning mellan domstolsverket och domstolarna. Regeringen bör således enligt mitt förmenande även i framtiden fastställa arbetsordningen för de tre största tingsrätterna. Inte heller när det gäller indelning på avdelning av chefsrådmännen i de tre största tingsrätterna har i motionen 1991 eller av utskottsmajoriteten åberopats annat skäl för att tingsrätterna skall indela chefsrådmännen på avdelning än domstolarnas storlek. En fråga som i denna del kommer i förgrunden och som diskuterats i berörda kretsar under senare år är principen om domarnas cirkulation mellan olika avdelningar. I denna del har från regeringens sida hävdats att varje domare för att bibehålla sin allsidighet och bredd — och för att därigenom bli, låt mig säga en bättre domare — i lämplig omfattning bör alternera mellan olika typer av mål och ärenden som förekommer i domstolarna. Denna princip har inte från alla domares sida stått oemotsagd. Det får antas att vad jag nu framhållit utgjort åtminstone ett av skälen till att propositionen inte i den här delen innehåller något förslag till för ändring i förhållande till vad som nu gäller. I vart fall har det varit bestämmande för mig när jag i den här delen har reserverat mig mot utskottets förslag. För mig framstår det som ytterst angeläget att värna om domarkårens allsidighet, vilken säkerligen bäst skyddas om regeringen svarar för chefsrådmännens indelning på avdelning vid de tre största tingsrätterna. Det förvånar mig att utskottsmajoriteten inte har anslutit sig till propositionen i denna del. Vid bestämmande av antalet nämndemän i tingsrätterna borde enligt domstolsstyrelseutredningen hänsyn tas bl.a. till antal tingsdagar och befolkningstal och till målsättningen att en nämndeman för att hålla sig å jour med verksamheten inte borde tjänstgöra för sällan men av andra skäl inte heller för ofta. Domstolsstyrelseutredningen pekade på att det från dessa utgångspunkter f.n. föreligger stora skillnader mellan olika tingsrätter i fråga om antalet nämndemän. Utredningen befarade att skillnaderna skulle bli ännu större om tingsrätterna fick bestämma själva och föreslog att uppgiften skulle föras över till domstolsverket. Departementschefen konstaterade att förslaget i denna del i allmänhet lämnats utan erinran av remissinstanserna och biträdde för sin del förslaget härvidlag. Eftersom även utskottsmajoriteten ansett att frågan bör bedömas väsentligen från praktiska utgångspunkter hade man kanske kunnat vänta sig att några invändningar mot propositionsförslaget i den här delen inte skulle finnas. Utskottsmajoriteten har här uppenbarligen tagit fasta på den förledande argumenteringen i motionen 1991 att uppgiften på grund av hovrätternas förment större kännedom om de lokala förhållandena borde behållas hos hovrätterna. Denna kännedom finns i första hand hos tingsrätterna själva. Vad som skall sökas utanför tingsrätterna är en lösning av samordningsproblematiken. Denna lösning bör rimligen sökas på en och samma hand. Något egentligt skäl till att man skulle låta hovrätterna fastställa antalet nämndemän har inte anförts. Enligt min uppfattning talar de nuvarande förhållandena med stora skillnader mellan olika tingsrätter och hovrättsområden entydigt för att uppgiften att efter förslag från vederbörande tingsrätt fastställa antalet nämndemän i tingsrätt bör läggas centralt i domstolsverket. När det gäller ordningen för tillsättandet av ordinarie domartjänster har, efter det att regeringen avgav nu förevarande proposition, 1972 års domarutredning framlagt ett betänkande innehållande förslag bl.a. i dessa hänseenden. Inom utskottet har vi därefter kunnat enas om att man nu bör inrätta ett i förhållande till domstolsverket fristående organ som skall avge förslag vid tillsättning av alla ordinarie domartjänster som tillsätts efter förslag. Enighet har också uppnåtts om sammansättningen av organet och om att dess kansligöromål bör utföras inom domstolsverket. När det gäller ordförandeskapet i tjänsteförslagsnämnden har utskottet stannat för att regeringen på grund av sakens grannlaga natur bör utse ord förande. Utskottets två moderatledamöter har i en reservation föreslagit att organet självt utser ordförande bland ledamöterna, dock ej domstolsverkets chef. Utöver principiella synpunkter kan mot reservationen anföras att det, eftersom kansligöromålen skall utföras i domstolsverket, måste framstå som orimligt att utesluta generaldirektören från att kunna utses till ordförande i tjänsteförslagsnämnden. Om detta organ utöver generaldirektören innehåller de sju domare som tillsatts på sätt som angivits i propositionen måste man åtminstone ha stor fantasi för att som motionärerna i motionen 1103 kunna se någon fara för domstolarnas självständighet i att domstolsverkets chef kan vara ordförande i tjänsteförslagsnämnden. När det gäller frågor om notarietjänstgöringen har i propositionen föreslagits att den nuvarande notarienämnden med oförändrad sammansättning skulle inlemmas i domstolsverket för att där utgöra domstolsverkets styrelse i notariefrågor. Beslutskompetensen när det gäller notarieantagning skulle vara delad mellan notarienämnden, såsom styrelse, och lägre nivåer i verket. Med tillstyrkan av motionen 1989 av herr Nyquist har utskottets majoritet i den här delen stannat för att notarienämnden även i framtiden bör svara för antagningen till notarietjänster. Vid detta ställningstagande har utskottet utgått från att notarienämnden i likhet med vad som hittills ägt rum bör kunna överlämna ett stort antal ärenden av enkel beskaffenhet eller grupper av sådana ärenden till ledamot av nämnden eller till tjänsteman som fullgör kansligöromål åt nämnden. Såväl i propositionen som av utskottsmajoriteten har sålunda föreslagits en delad beslutskompetens när det gäller antagning till notarietjänster, i båda fallen med det yttersta avgörandet för vad som kan tas under styrelsenivå på notarienämnden själv. Skillnaden mellan propositionen och utskottsmajoriteten så långt kanske inte behöver sökas med förstoringsglas, men det är nog säkrast att ha ett sådant till hands. Förstoringsglaset skulle i så fall kunna användas för att leta efter argument för att notarienämnden skulle behöva finnas kvar som självständigt organ.

Jag kan i stället bidra med några skäl som både från notariernas egna och kanske också från herr Nyquists utgångspunkter talar för att man bör undvika den helt onödiga självständiga myndigheten. Antagning till notarietjänstgöring är bara en del av notarienämndens uppgifter. Nämnden har det övergripande ansvaret för notariemeriteringen i dess helhet. En mycket viktig uppgift för notarienämnden, kanske dess viktigaste enligt herr Nyquist att döma av en fråga här i riksdagen i höstas, är att skapa och utnyttja tillgängligt utrymme för notariemeritering.

Sammanfattningsvis finner jag att utskottsmajoriteten i den här delen inte anfört något bärande skäl för sin ståndpunkt, samtidigt som jag nyss pekat på flera olika skäl som talar för ett inlemmande av notarienämnden i domstolsverket i enlighet med vad som föreslagits i propositionen. Disciplinoch åtalsärenden var enligt domstolsstyrelseutredningen en naturlig uppgift för en centralmyndighet på domstolsväsendets område liksom på andra områden. Eftersom ingen dömande personal är underkastad disciplinär bestraffning ansågs detta inte strida mot självständighetsprincipen. Departementschefen anslöt sig till utredningens förslag i den här delen.

I utskottet har enighet uppnåtts om att det saknas bärande skäl mot att domstolsverket tilläggs uppgifter i disciplinära och liknande hänseenden, såvitt gäller den icke rättsbildade personalen. När det gäller fiskaler i kammarrätt och hovrätt har vi i utskottet fäst avgörande vikt vid att dessa tillhör domarkarriären och att därför starka skäl talar för att domstolsverket inte gentemot dessa skall få befogenheter i de ärenden det nu gäller. Detsamma bör självfallet gälla också tingsnotarier i den utsträckning de har dömande uppgifter. I utskottets i denna del enhälliga betänkande har tingsnotarierna, i den mån de inte har domaruppgifter, jämställts med fiskaler i kammarrätt och hovrätt. Sedan utskottets betänkande justerades har det emellertid sagts mig att notariernas fackliga organisation, JUS, föredrar att de disciplinära befogenheterna centraliseras till domstolsverket. Om så är fallet utgår jag från att riksdagen inte har något att erinra, om domstolsverket tilläggs disciplinära och liknande uppgifter även när det gäller notariepersonalen, med undantag självfallet i de hänseenden där notarierna f. n. inte är underkastade disciplinärt ansvar. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 2, 3 och 5 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag skall bara bemöta några av de saker som herr Larfors nämnde. För det första delar jag uppfattningen att DON:s verksamhet fungerar bra, men jag vill erinra om att utskottet för sin del nu har menat att domstolsverket bör få huvudsakligen uppgifter av den art som f.n. handhas av DON. Det är med den utgångspunkten som vi tycker att det inte kommer att finnas risk för att det blivande verkets arbetsuppgifter skall ingripa i domstolarnas självständighet i fråga om den dömande verksamheten. För det andra är vi, som herr Larfors också sade, eniga om att domstolsverket skall fastställa de allmänna riktlinjerna vad beträffar arbetsordningarna. Det är ju detta som garanterar att det blir en likformighet, men det är den likformigheten som reservanterna har tagit till intäkt för att domstolsverket också bör få fastställa riktlinjerna för arbetsordningar för enskilda tingsrätter. Det kan ju inte vara riktigt logiskt, för vi vet alla att utifrån de generella riktlinjerna måste man ändå tänka sig att det blir separata arbetsordningar i konkreta fall för enskilda tingsrätter. Därmed faller ju argumentet om likformighet i det hänseendet. Vi som tillhör utskottsmajoriteten anser att om domstolsverket skall ha kvar den principiella beslutanderätten också över de enskilda arbetsordningarna för bestämda tingsrätter, så kan det finnas en risk för att verket, även om inte detta är avsikten, kan inkräkta på den dömande verksamheten. När det gäller fastställande av antalet nämndemän vill jag bara helt kort säga att vi som utgör utskottets majoritet inte kan inse att det ligger någon vinst i att centralisera ett sådant beslutsfattande. Hovrätterna måste väl ändå rimligen ligga närmare till hands att kunna bedöma det antal nämndemän som fordras i de tingsrätter som är underställda hovrätterna än vad det centrala verket kan göra. För övrigt vill jag nämna att domstolsstyrelseutredningen över huvud taget inte tog upp alternativet att hovrätterna skulle fastställa antalet nämndemän, utan vad utredningen diskuterade och avvisade var att tingsrätterna själva skulle få besluta i den frågan. Herr Larfors sade att det är orimligt att utesluta verkets generaldirektör från ordförandeskapet i tjänsteförslagsnämnden. Jag finner det nog egentligen mera orimligt att den person som, såvitt jag förstår, kommer att ha den mest begränsade kännedomen om de sökandes dömande kvalifikationer skulle vara den som sätts som ordförande i en nämnd där man i alla fall i huvudsak har att bedöma vederbörande sökandes kvalifikationer på det dömande området. Vad slutligen gäller disciplinoch åtalsärendena måste jag säga att jag inte riktigt kan följa herr Larfors i hans synpunkter om hur det skall gå med notarierna. En notarie har ju ofta dömande verksamhet, men han kan också ha funktioner av annan art. Det är väl orimligt att han i ena fallet skall hänföras till domstolsverket och i andra fallet till en annan instans för disciplinära påföljder.
Herr talman! Fru Kristensson nämnde först några ord om fastställande av riktlinjer för arbetsordningar och fastställande av arbetsordningar. Om jag förstod fru Kristensson rätt saknade hon logiken i att man från re servanternas sida ansåg att den som utfärdade riktlinjerna också skulle fastställa arbetsordningarna. Jag tycker det är logik i ett resonemang som säger att den som fastställer och utfärdar riktlinjerna också skall fastställa arbetsordningarna. Men, har vi sagt, för att nå fram till den praktiskt vettiga tillämpningen skall i normalfallet fastställande av arbetsordningar som upprättas efter riktlinjerna ske hos hovrätterna. Fru Kristensson tog också upp frågan om antalet nämndemän. Jag sade i mitt anförande att man här strävade efter en viss likhet vad det gäller fastställandet av antalet nämndemän vid de olika tingsrätterna. Det är nämligen mycket olika härvidlag. Jag kan för att ta några exempel från tingsrätterna under Svea hovrätt nämna att i Eskilstuna har man 115 nämndemän, i Västerås 75 nämndemän och i Svartlösa 40 nämndemän. Går vi över till Göta hovrätts område och tar Norrköping som jämförelse, så har man där 91 nämndemän. Helsingborg under hovrätten för Skåne och Blekinge har 70 nämndemän, och Sundsvall under hovrätten för Nedre Norrland har 85 nämndemän. Det är nu mycket stor skillnad mellan olika tingsrätter, och därför är det riktigt att låta en central myndighet verka för ett utjämnande av antalet nämndemän. Till slut några ord om ordföranden i tjänsteförslagsnämnden. Om man har en nämnd där det sitter sammanlagt sju domare som ledamöter — sannolikt blir det väl också så att generaldirektören är domare och då finns det åtta domare som ledamöter — tro jag, som jag sade förut, att man måste söka efter motiven för att inte generaldirektören skulle kunna vara ordförande i tjänsteförslagsnämnden. Det är trots allt domstolsverket, generaldirektörens verk, som skall handha de praktiska angelägenheterna i tjänsteförslagsnämnden.
Herr talman! Jag skall bara bemöta det som herr Larfors nu senast sade om vem som skall vara ordförande i tjänsteförslagsnämnden. Jag kan inte hjälpa att jag uppfattar utskottsmajoritetens ställningstagande så, att ni också är kritiska mot det förslag som finns i propositionen, att ordföranden skall vara verkets chef. Varför har man annars från utskottsmajoritetens sida ändrat propositionen i denna del och sagt att han bör vara självskriven ledamot men att regeringen skall utse ordförande — om man inte har menat något i sak med detta ändrade ställningstagande? Jag har den uppfattningen, som jag sade förut, att domstolsverkets chef kan ha synpunkter att anlägga på de olika sökandenas kvalifikationer när det gäller de administrativa spörsmålen. Men det är ju ändå de frågorna som väger minst när man skall bedöma vem som är mest lämpad att få en ordinarie domartjänst. Det är ju hans kunnande på det juridiska området och hans färdigheter i dömandet som i alla fall måste väga tyngst. Därför menar jag att det är naturligt att den blir ordförande i nämnden som just har erfarenheter från det området. Sedan hann jag inte riktigt utveckla mina synpunkter när det gäller disciplinoch åtalsärenden beträffande notarierna. Jag tycker det känns litet egendomligt att man, sedan man tagit ställning i utskottet och varit enig om ett beslut, skall ta intryck av vad Juristoch Samhällsvetareförbundet under hand har låtit meddela. Vi har tagit vår principiella ståndpunkt. JUS kan ju ha sakliga synpunkter med utgångspunkt i de intressen förbundet skall tillvarata. Men som jag ser det måste ändå principen om domstolarnas grundlagsfästa oberoende slå igenom också på det här området när det gäller disciplinoch åtalsärenden beträffande notarierna. Och det har vi, som sagt, varit ense om i utskottet.
Herr talman! För att återkomma till frågan om ordföranden i tjänsteförslagsnämnden vill jag till att börja med ställa mig mycket undrande inför tanken på att man skulle utesluta verkets generaldirektör. Jag tycker att det skulle vara att diskriminera en viss person när det gäller att kunna få ett uppdrag som ordförande i tjänsteförslagsnämnden. Han skulle med andra ord bli den enda människan i landet som skulle uteslutas från möjligheten att få detta uppdrag. Fru Kristensson påpekade att vi härvidlag har avvikit från propositionen, där det sades att generaldirektören skulle vara ordförande i tjänsteförslagsnämnden. Det är riktigt att vi har gjort det. Vi har sagt att vi menar att regeringen bör utse ordförande i tjänsteförslagsnämnden på grund av den grannlaga karaktär som vi har ansett det här valet ha. Om det skulle uppstå en mycket svår situation, om man i det yttersta fallet skulle komma så långt att man var tvungen att utse annan ordförande än den ordinarie finns med vårt förslag den möjligheten. Det är naturligtvis inte heller fel att här öppet också erkänna att det genom denna jämkning kunde skapas en utskottsmajoritet i denna svåra fråga. Vad beträffar frågan om notarier gäller ju att i den utsträckning de har dömande uppgifter är de inte underkastade disciplinansvar. Endast i de fall de utövar andra uppgifter är de underkastade disciplinärt ansvar. Det är riktigt att vi, som fru Kristensson nämnde, har fattat enhälligt beslut i utskottet om vem som skulle vara disciplinär myndighet för notarierna. Jag vill dock påminna om att det skedde på det sista sammanträdet då ärendet behandlades och att det kanske rådde tidsbrist just då. Om man därefter får veta att en personalorganisation har vissa synpunkter i frågan tycker jag att det stämmer överens med god praxis i vårt land att man framför de synpunkterna i en riksdagsdebatt. Observera att jag framför synpunkter, jag har naturligtvis inte framställt något yrkande.

Herr talman! Jag skall inte gå så djupt in i detaljerna i den här debatten, eftersom det väsentligaste redan har berörts i både huvudanföranden och replikskifte. Jag skall dock anföra något. När vi behandlar riktlinjerna för den nya domstolsförvaltningen eller domstolsverket, som det säkerligen kommer att heta, vill jag börja med det särskilda yttrande som finns fogat till utskottets betänkande. Då det gällde att inrätta en central förvaltningsmyndighet för domstolsväsendet var riksdagen 1972 inte enig. Jag tillhör dem som då anförde principiella betänkligheter mot inrättandet av ett sådant verk, eftersom regeringen inte dessförinnan angivit några riktlinjer för det här verkets ställning och arbetsuppgifter i förhållande till domstolarna. Vi har ju i det här landet alltid värnat om domstolarnas självständighet och integritet, och därför kände vi oro inför förslaget i dess dåvarande utformning, eftersom vi inte kunde se några garantier för att domstolarna även efter inrättandet av en centralmyndighet skulle bli suveräna och självständiga i sin dömande verksamhet. Nuvarande domstolsadministration har ju fungerat bra och utan påverkan i den dömande verksamheten. Att då övergå till en ny central myndighet med styrande funktioner, låt vara på det administrativa området, kändes besvärande. Vi förstod ju också att det längre fram skulle bli aktuellt att dra upp riktlinjerna för det nya verket med fördelning av arbetsuppgifterna mellan regeringen, centralmyndigheten och domstolarna. Vi frågade oss helt naturligt hur detta skulle kunna ske utan att den dömande verksamheten skulle komma att påverkas eller kunna komma att påverkas. De här frågeställningarna förekom således år 1972 före det första beslutet, som dock fattades med minsta möjliga majoritet. Beslutet var emellertid demokratiskt tillkommet, och nu vill vi också ansluta oss till detsamma, eftersom riktlinjerna nu har redovisats. Kvar har vi således att besluta om den nya myndighetens ställning och ledning men också om de administrativa arbetsuppgifterna — främst då ekonomi-, organisationsoch personaladministration — samt tidpunkten för ikraftträdandet. Den allt överskuggande frågan gäller fortfarande domstolarnas självständighet. Nu har vi fått regeringens förslag och haft tillfälle att penetrera detta mycket noggrant. Enighet har också kunnat nås under utskottsarbetet när det gäller de rent principiella övervägandena om centralmyndighetens ställning och uppgifter. Men när det gäller att avgöra vissa detaljfrågor i förslaget angående domstolarnas suveränitet i den dömande verksamheten har ändock olika uppfattningar gjort sig gällande. Detta har redan berörts av fru Kristensson och herr Larfors, så jag skall inte upprepa synpunkterna. Jag tror emellertid att det innerst inne inte föreligger så stora motsättningar i den här frågan, sedan också reservanterna från 1972 nu anslutit sig till principen att inrätta ett verk för planering och samordning av den administrativa verksamheten. Inte heller mellan departementschefen och utskottet föreligger — såvitt jag förstår — särskilt stora motsättningar. Statsrådet Geijer framhöll redan 1972 att en centralmyndighet för domstolarna inte skulle påverka deras självständighet. Detta har ju också kommit till uttryck i propositionen på flera ställen.

För framtiden och för nya generationer får detta ställningstagande, som regeringen, utskottet och nu riksdagen tar ställning till, aldrig ifrågasättas. Det är därför vi så benhårt har engagerat oss i den här frågan om domstolsverkets ställning och uppgifter. Det är därför det är så viktigt att inga oklarheter föreligger, när vi nu går till beslut. Jag vill peka på en uppgift i propositionen som emellertid kan leda till missförstånd trots alla försäkringar om motsatsen. Om jag fortsätter, där citatet nyss slutade, så säger departementschefen: ”Jag uttalade emellertid också att självständigheten i den dömande verksamheten inte utesluter att ett centralt organ får till uppgift att ta tillvara alla möjligheter att rationalisera domstolsarbetet och att göra den administrativa verksamheten inom domstolsväsendet så effektiv som möjligt.” Det här gäller således det administrativa arbetet inom domstolsväsendet. Längre fram åberopar departementschefen stadgandet i regeringsformens 11 kap. 2 § att ingen myndighet, inte heller riksdagen, får bestämma hur domstol skall döma i det enskilda fallet eller hur domstol i övrigt skall tillämpa rättsregel i särskilt fall. Varken regeringen eller något annat organ kan alltså ingripa och bestämma hur en domstol i sin rättstillämpning skall besluta i visst fall. Detta låter betryggande. Men sedan säger departementschefen att bestämmelsen i regeringsformen inte utesluter att domstolarna liksom andra myndigheter i administrativt hänseende är skyldiga att åtlyda direktiv från regeringen eller annan myndighet som är behörig att meddela sådana direktiv, t.ex. centralmyndighetens ledande och samordnande funktion. Då låter det inte längre så betryggande, eftersom direktiven i administrativt hänseende kan vara ganska vida. Dessutom säger domstolsstyrelseutredningen — och det håller departementschefen med om — att det är meningslöst att försöka dra upp formella gränslinjer mellan dömande och administrativ verksamhet, eftersom de inte kan läggas till grund för kompetensfördelningen mellan regeringen, centralmyndigheten och domstolarna. Då är det måhända inte så egendomligt att vi är litet misstänksamma i det här avseendet. Utskottet har försökt ge sin syn på frågan i betänkandet. Jag skall inte föredra det, eftersom det redan tagits upp av fru Kristensson och herr Larfors; jag håller emellertid med om att all offentlig verksamhet naturligtvis skall bedrivas så effektivt som möjligt, men att effektiviteten ändå inte får likställas med snabbhet i dömandet, för då kan resultatet bli bristande förtroende för våra domstolar. Med effektivitet måste i första hand avses säkerhet i dömandet, och då får snabbheten komma i andra hand. Detta rättssäkerhetsintresse får inte påverkas negativt genom alltför långt gående administrativa direktiv från något håll. Personvalet när det gäller chefstjänstemän och andra ledande befattningar inom verket kan givetvis få stor betydelse för de här frågornas lösning, liksom den instruktion som utfärdas för centralmyndigheten. Jag förutsätter att självständighet och effektivitet nu berörts på ett sådant sätt i propositionen och i betänkandet liksom här i kammaren, att kommande lagtolkare förstår vad vi avser och att vi slipper uppleva några negativa följdverkningar. Vi har ju i betänkandet pekat på att det här också får bli en angelägen fråga för justitiekanslern och justitieombudsmannen att följa. När det gäller fastställande av arbetsordning för tingsrätt har utskottsmajoriteten stannat för att den fastställs av hovrätt, eftersom de lokala förhållandena vid varje tingsrätt är bäst kända av hovrätten. Dessutom föreställer sig utskottsmajoriteten att bestämmelser i arbetsordningen kan återverka på den dömande verksamheten, och just av den anledningen bör inte arbetsordningen fastställas av verket. För reservanterna blir detta tydligen en stor fråga, men för regeringen kan den väl ändå inte vara så speciellt viktig, eftersom propositionen ändock säger att uppgiften att fastställa arbetsordning i regel kan delegeras från centralmyndigheten till hovrätt. I så fall kan man också redan nu besluta att hovrätt fastställer arbetsordningen för resp. tingsrätter. Allmänna riktlinjer och generella anvisningar för arbetsordningarnas innehåll föreslås ändå böra utfärdas av centralmyndigheten. När det gäller indelningen av chefsrådmännen på avdelning liksom bestämmandet av antalet tjänstemän i domsaga instämmer jag i vad som redan har sagts. Herr Nyquist kommer också att vidare utveckla den frågan liksom frågan om notarienämndens ställning. Förslaget om tillsättande av domartjänster ställde vi oss inom centerpartiet kritiska till, främst därför att 1972 års domarutredning inte lagt fram sitt förslag. Nu kom det förslaget under utskottsbehandlingen och gick i linje med propositionens förslag. Det är i huvudsak anledningen till att vi nu följer propositionsförslaget. Detta vill jag anmäla för kammarens ledamöter, eftersom yrkandet i motionen kanske i någon mån gick i annan riktning. Tiden för ikraftträdandet, som föreslagits till den 1 juli 1975, ansluter vi oss till, eftersom lokalfrågan nu är löst i Jönköping. Bostadsfrågorna utgör inte heller något hinder längre. Dessutom är det ett starkt önskemål från personalens sida — och det är egentligen mycket välmotiverat — att beslutet blir gällande fr.o.m. den 1 juli 1975. Herr talman! Med det här kortfattade inlägget yrkar jag bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Samtidigt som den nya regeringsformen slår fast domstolarnas absoluta självständighet i dömandet och rättstillämpningen, sätts också punkt för den långa och sega kampen för rättslig kontroll av administrativa avgöranden. I 11 kap. 3 § andra stycket regeringsformen föreskrivs sålunda beträffande fall när annan myndighet än domstol har berövat någon friheten med anledning av brott eller misstanke om brott, att den som beslutet rör skall kunna få saken prövad av domstol utan oskäligt dröjsmål. Genom uppföljande riksdagsbeslut är, kan man nu säga, den straff-, processoch förvaltningsrättsliga lagstiftningen i vårt land på det hela taget utformad på ett sådant sätt att den tillgodoser regeringsformens krav på möjlighet till domstolsprövning — eller domstolsliknande nämnds prövning — av straffrättsliga och straffprocessuella frihetsberövanden samt andra omhändertaganden som sker tvångsvis. Den som upplevt den livliga debatten, särskilt under 1950-talet, om rättssäkerheten vid de administrativa frihetsberövandena ser med tillfredsställelse på det angivna rättsläget. Men — och det är en helt avgörande omständighet — då gäller det också att se till att de vinningar som gjorts, inte minst genom envisa liberalers agerande, inte äventyras utan stärks genom att vi nu slår vakt om domstolarnas fria ställning. Ingen ifrågasätter den rationella målsättningen i den proposition om domstolsverket som vi handlagt i justitieutskottet och nu har att ta ställning till här i kammaren. Men — och det är närmast en retorisk fråga — har man inte varit på väg att nästan spela bort den allmänna goodwill som regeringsformens rättssäkerhetsvinster givit genom att man har fått en etappvis turordning av ärendet domstolsverket och genom det sätt på vilket man i några fall har beskrivit och motiverat verkets uppgifter? Först bestämmer man, som vi alla vet, efter en utredning av domstolsverksutredningen, år 1972 att en central myndighet för domstolarna skall inrättas. Det skall närmast ses som ett principbeslut. Sedan beslutar man våren 1973 om lokalisering och tidpunkt. Därefter, i september 1973, tillsätts en ny utredning, domstolsstyrelseutredningen, som skall utreda verkets ställning, organisation och arbetsuppgifter. Jag kan inte tycka annat, herr talman, än att man har kommit att behandla ärendet i fel ordning och att man därmed också har äventyrat tilltron till det goda syftet. Varför så bråttom? Varför inte först grundligt klara ut det föreslagna verkets ställning, organisation och arbetsuppgifter och därefter besluta om inrättande, lokalisering och tidpunkt för start? Vi skall inte förundra oss över att man på vissa håll mot den angivna bakgrunden -— visserligen enligt min mening felaktigt — tolkat in motiv som inte föresvävat förslagsställarna. Det hade varit bra om man hade kunnat undvika att tala om t.ex. domstolsstyrelseutredningen och att den centrala myndigheten skulle leda etc. domstolarnas arbete — allt ordval som leder tanken till ett system där regeringen och regeringen underställda administrativa myndigheter skulle kunna ha en möjlighet, i varje fall indirekt, att påverka domstolarna även i deras dömande och rättstillämpande verksamhet. Nåväl, alla är vi reservationslöst överens om att vi skall slå vakt om självständiga domstolar — domstolar för vilka allmänheten hyser förtroende. Detta slås ju fast i många ensartade beskrivningar i både propositionen och utskottsbetänkandet, och talare före mig har hänvisat till det. Låt mig bara understryka det särskilda yttrandet från m, c och fp, där vi har formulerat OSS på ett sätt som knappast kan missförstås. Vi säger att ”enighet” — dvs. politisk enighet -”råder i fråga om de principiella övervägandena om centralmyndighetens ställning och uppgifter. Det är -—-—- en garanti för att den självständighet som den svenska författningen av ålder tillerkänner våra domstolar skall kunna upprätthållas.” Enigheten är total. Men en helt annan fråga är om det i propositionen föreslagna systemet under alla förhållanden kan garantera att inte ens en risk — ej alltför osannolik — föreligger för otillbörlig påverkan i administrativ ordning. Jag har inte känt mig helt lugnad på den punkten men är beredd medge att farhågorna i många fall kan ha varit överdrivna. Men även om så är fallet — är det föreslagna systemet så ”vattentätt” att allmänheten reservationslöst kan få uppfattningen att ingen risk föreligger för att domstolsverket kan påverka domstolarnas egentliga verksamhet? På den punkten är jag inte beredd till medgivanden över hela fältet. Då det gäller t.ex. frågorna om fastställande av arbetsordning för tingsrätt och indelning av chefsrådmän på avdelning föreligger enligt min mening i regeringens förslag risk för konflikt mellan administrativ och judiciell myndighet. Den risken är jag inte beredd att ta, hur liten den än är, och det har förvånat mig att reservanterna på de här två punkterna kan vara så orubbligt säkra. Föreligger inte ens ett rimligt tvivel, a reasonable doubt? I reservationen beträffande arbetsordningen hänvisas till bl.a. hänsynen till det ansvar för verksamheten som domstolsverket avses få. Uttalandet för lätt tanken till att man bortser från de principiella övervägandena och ser helt praktiskt och kanske något aningslöst på spörsmålet. Eventuellt skulle man kunna förledas tro att reservanterna menar att om man nu en gång har fått en central myndighet, så gäller det också att se till att den har tillräckligt med arbetsuppgifter och full sysselsättning. Men jag kan inte tro att man har gjort det så lätt för sig. Å andra sidan kan vi fråga: Om man i likhet med departementschefen och reservanterna anser att fastställande av arbetsordning för tingsrätt normalt skall delegeras till hovrätterna, varför inte då från början låta ansvaret ligga kvar på hovrätterna och snarare diskutera vad man skall göra i de eventuella fall då en fråga i en arbetsordning kan tänkas bli kontroversiell mellan en tingsrätt och en hovrätt? Punkten om arbetsordning för tingsrätt rymmer också frågan om hur långt man skall tillgodose kravet på likformighet eller om man skall förorda ett system som medger större hänsyn till lokala förhållanden. Utskottets majoritetsskrivning, som jag biträder, konstaterar att stora lokala avvikelser kan föreligga som man inte bör bortse ifrån. Vederbörande hovrätt bör ligga närmast till hands att beakta dessa omständigheter. Detsamma gäller i fråga om beslutsfattare vid bestämmandet av antalet nämndemän vid tingsrätt. På ett antal punkter har ett enigt utskott intagit en annan ståndpunkt än departementschefen och regeringen. Det gäller frågorna om dels stöd i lag för hovrätterna att öva tillsyn över vederbörande tingsrätter, dels tillsättande av tjänster som assessorer m.fl. som ligger kvar på regeringen, dels också ett undantagande av all rättsbildad personal, som har eller kan förväntas få dömande uppgifter, från domstolsverkets befogenheter i disciplinoch åtalsärenden. På den här sista punkten har det nog tidigare förekommit en viss tveksamhet om det rådande rättsläget, både bland motionärerna, måste jag medge, och bland utskottets ledamöter. Men utskottskansliet har på denna punkt — som på så många andra — helt skingrat osäkerheten. I min motion 1989 har jag hemställt att riksdagen uttalar sig för att notarienämnden, NON, som självständig nämnd även framgent skall svara för antagning av notarier. I propositionen föreslås att nämnden, även om den skall vara kvar för bedömning av vissa principiella frågor, skall inlemmas, som det heter, i domstolsverket, dvs. ärendena skall generellt handläggas av centralmyndigheten. NON skall dock vara kvar för bedömning av vissa principiella frågor. Utskottet har biträtt mitt förslag, socialdemokraternas och vänsterpartiet kommunisternas representanter har reserverat sig till förmån för förslaget i propositionen. Jag kan medge att man i detta fall inte kan andra några betänkligheter beträffande propositionsförslaget med hänsyn till domstolarnas oberoende ställning. Det har reservanterna mycket riktigt påpekat. Jag har inte heller påstått något sådant. Herr Larfors menar att skillnaden i själva verket inte är så stor mellan mitt och regeringens förslag. Jag upplever förvisso saken så att det är rätt stor skillnad — det är nämligen fråga om var man lägger huvudmannaskapet. Men -— och det vill jag konstatera — det nuvarande systemet har fungerat bra, och NON själv anser att det inte finns någon anledning till ändring, så varför ändra? Om inga olägenheter kan påvisas blir det ju en ändring för ändringens skull eller för att man vill stärka centralmyndighetens ställning, med hänsyn — som det brukar heta — till det ansvar för hela den administrativa verksamheten som domstolsverket skall ha. Jag menar att NON i det sammanhanget varken gör till eller från. NON:s självständiga ställning — sammansättningen föreslås inte ändrad — kan snarare vara till förmån för och vara en garanti för en så allsidig bedömning av notarieärendena som möjligt. Det är inte minst viktigt då den s.k. utbytestjänstgöringen är i stöpsleven. Frågan: Varför ändra, då några olägenheter ej visat sig? kan man ställa också beträffande andra förslag i propositionen. Det gäller över huvud taget relationerna mellan hovrätterna och tingsrätterna. När något fungerar bra — som det ostridigt gör nu — förstår man oron i domarkåren och hos en rättsintresserad allmänhet, då man konfronteras med förslag som reducerar domstolarnas befogenheter. Det gäller t.ex. viss personaldisposition. Man öppnar med andra ord dörren för onödig kritik om medveten styrning uppifrån. Så några randanmärkningar och påpekanden i anslutning till den löpande utskottstexten. Inledningsvis redovisas, som här tidigare har angetts, de utredningar som ligger till grund för propositionen. Det var självklart onödigt utmanande då domstolsstyrelseutredningen med hänvisning till ett uttryckligt önskemål från justitieutskottets sida om utredning i frågan uttalade att en utredning om gränsdragning mellan den dömande verksamheten och den administrativa skulle vara, som det hette, meningslös. Eftersom departementschefen inte har tagit avstånd från uttrycket, så har det följt med genom hela ärendet och gett det ett drag av misstänksamhet mot förslagsställarens motiv. Även om det är grundlöst är det fortfarande ett uttalande helt i luften utan någon som helst exemplifiering eller försök till analys. Frågan om effektivitet i dömandet har också här tidigare tagits upp och behandlats. Under förarbetena har det gjorts gällande att effektiviteten också skulle avse snabbhet i dömandet. Visst är det väl så att utdragna processer, där bevis så att säga kallnar, kan medföra felaktiga slutsatser och även felaktiga domslut. Men utskottet slår helt klart fast att tidsaspekten inte får styra dömandet. Dömandet måste få ta den tid som rättssäkerheten och de processuella garantierna härför kräver. I första hand, fastslår utskottet, avses med effektivitet säkerheten i dömandet. Men man skall ha klart för sig att i de processuella regler som vi har ligger redan bestämmelser om tidsfrister och tidsgränser. Endast på två punkter, herr talman, hade jag velat ha en omformulering, en lättare justering av utskottstexten. Jag hänvisar till s. 17 där det talas om att det bör finnas utrymme för samråd mellan hovrätt och centralmyndigheten i olika principiella frågor om arbetsordningarnas innehåll. Jag menar att det inte bara bör finnas utrymme härför, utan att vi bort uttala oss för att ett sådant samråd alltid bör ske. Jag får nu nöja mig med att låta min mening föras till protokollet, till den verkan det hava kan. Jag tänker också på en — principiellt sett — mycket viktig fråga. På s. 29 i propositionen talar departementschefen om att ytterst får det ankomma på de tillämpande myndigheterna att själva se till att gränserna för vad som anses böra vara förbehållet domstolarna inte överskrids. Jag menar att domstolarna verkligen inte skall behöva slåss för sin självständighet och sitt oberoende. Lag och författning skall vara så klara att domstolarna inte själva ängsligt skall behöva bevaka sitt kompetensområde. Jag har dock nöjt mig med formuleringen i utskottstexten, att vid den praktiska tilllämpningen är det givetvis av stor betydelse att domstolarna och centralmyndigheten värnar om domstolarnas självständighet i den dömande verksamheten. Helst hade jag, herr talman, velat se en formulering som lägger mindre ansvar på domstolarna och mera ansvar på de administrativa myndigheterna. Allra sist några ord om den föreslagna tjänsteförslagsnämnden, som jag personligen tror blir ett ändamålsenligt instrument. Men jag vill gärna deklarera att jag inte hyser några som helst betänkligheter mot att låta chefen för domstolsverket ingå i den självständiga nämnden. Däremot har jag svårt att se att kopplingen mellan domstolsverket och domstolarna är så stark i just det här fallet att vederbörande skulle vara självskriven ordförande i nämnden. Å andra sidan kan jag inte heller se att han i sin egenskap av chef för centralmyndigheten automatiskt skulle vara diskvalificerad som ordförande för nämnden. Att nämnden inom sig skall utse en ordförande, som några reservanter föreslår, synes mig kunna bädda för ställningstaganden i personfrågor som kan komma att kännas mycket besvärande för ledamöterna och dessutom måhända inte ger frågan den betydenhet som uppdraget innebär. Mot den bakgrunden har jag funnit utskottets formulering att ”regeringen — med hänsyn till sakens grannlaga natur — bör utse ordförande” helt tillfredsställande. Med det sagda, herr talman, ber jag att i alla delar få yrka bifall till utskottets hemställan i justitieutskottets betänkande nr 1 år 1975.

Herr talman! Herr Nyquist känner tydligen en viss oro inför inrättandet av domstolsverket eller kanske snarare inför de uppgifter som kommer att tilläggas verket. Jag vill erinra om att vi sida upp och sida ned i betänkandet talat om domarnas och domstolarnas självständighet och integritet. Jag tror knappast att det finns något annat land i världen där man skrivit så mycket om dessa saker under de senaste åren som vi gjort här i landet. Här finns ett klart ställningstagande från alla berörda parter — från regeringen, utredningarna, utskottet, och jag tror att det också kommer att bli riksdagens ställningstagande; riksdagen har ju tidigare givit uttryck för den meningen — för att man skall slå vakt om domarnas och domstolarnas självständighet. Herr Nyquist sade att domstolarna inte skall slåss för sin självständighet. Vi har en högt kvalificerad domarkår. Vi kan väl därför lugnt räkna med att domarna kommer att bevaka den självständighet som de enligt regeringsformen har i domstolarna. Jag vill också säga ett par ord om herr Nyquists motion om NON. Man måste här ta hänsyn till praktiska förhållanden. DON har haft säte i Stockholm. Det nya domstolsverket skall däremot — enligt det beslut vi har fattat —- ligga i Jönköping. Jag tror att det kommer att bli svårt att upprätthålla samma mycket nära kontakt mellan NON och domstolsverket som tidigare förekommit mellan NON och domstolsväsendets organisationsnämnd. Jag tror därför att det av rent praktiska skäl är nödvändigt att det blir en närmare samordning mellan NON och domstolsverket än det varit mellan NON. Herr Nyquist sade också några ord om fastställandet av arbetsordningarna och frågade hur man skall förfara om hovrätt och domstolsverket skulle ha olika meningar rörande arbetsordningens innehåll. Jag vill bara säga att vi något berört detta i utskottet och kommit fram till att det är mycket svårt att finna någon vettig lösning av vissa gränsfall, om man lägger den slutliga bestämmanderätten hos hovrätten och det sedan skall anföras besvär i någon form mot hovrättens beslut.
Herr talman! Som jag sade har det i många sammanhang -— i föregående utredningar, i propositionen och av reservanterna i utskottet — framhållits att domstolarna skall vara självständiga och att det på olika sätt skall ges garantier för detta. Det är ingen som helst diskussion på den punkten. Vad jag har velat ge en bakgrund och förklaring till är den oro som man har märkt — den har kommit fram i artiklar, diskussioner och debatter i dessa frågor, och den har bl.a. tagit sig uttryck i att man ifrågasatt förslagställarnas motiv. Jag menar att den oron inte bara kan ha uppstått ur luften, utan den har i stor utsträckning varit betingad av det sätt på vilket ärendet har handlagts. När det gäller notarienämnden vill jag säga till herr Larfors att det självfallet inte är någonting som hindrar att man rent administrativt förlägger den i anslutning till domstolsverket. Notarienämnden kommer ju oavsett vilket förslag som bifalles att få samma sammansättning som f.n.
Herr talman! Herr Nyquist säger att det har funnits en viss oro inför förslaget och att den har framkommit i vissa tidningsartiklar. Detta är i och för sig sant, men jag har uppfattat det så, att denna oro hyser man inom vissa begränsade kretsar, närmast sådana kretsar som är mycket nära knutna till domstolsväsendet. Det kan vara naturligt, eftersom man där är så att säga uppfostrad med det tidigare domstolsväsendet sådant det har varit hitintills. Men jag har inte märkt att det skulle ha framkommit någon större oro hos den breda allmänheten eller i pressdiskussionen utöver de ganska begränsade inlägg från fackkretsar som herr Nyquist åberopade. Jag vet att det också inom domarkåren finns många som tycker att det är vettigt att tillskapa ett domstolsverk och som alltså inte hyser samma oro som herr Nyquist har talat om här. När jag ändå har ordet vill jag något kommentera det särskilda yttrande som herr Nyquist nämnde i sitt inlägg. Jag vill framhålla att det råder fullständig enighet i utskottet om domstolsverkets principiella ställning och värnandet om domstolarnas självständighet och integritet i den dömande verksamheten. Det särskilda yttrandet kan ge en antydan om att så inte skulle vara förhållandet. I vart fall kan inga berättigade invändningar ur självständighetssynpunkt riktas mot de reservationer till utskottets betänkande som har avgivits av socialdemokraterna och vpk-ledamoten i utskottet.

Herr talman! Justitieutskottets ordförande fru Kristensson framhöll att det ställningstagande som vi skall göra i dag till förslaget om organisation av domstolsverket är det fjärde på lika många år som gäller detta verk, denna centralmyndighet för domstolsväsendet. Något kortfattat och förenklat kan man väl säga att det vid de tidigare tillfällena för myndighetens del har gällt om, var och när. Med samma kortfattade uttryckssätt skulle man kunna säga att nu gäller det hur. Som en röd tråd i debatten om en centralmyndighet för domstolsväsendet har gått farhågorna från många håll för att en sådan instans skulle, utan att det i och för sig behövt vara meningen, kunna innebära att man åsidosätter den viktiga och grundläggande principen om domstolarnas självständighet i deras dömande och rättstillämpande verksamhet. Det har tidigare i dagens debatt påpekats att de tre icke-socialistiska partier, som 1972 var i minoritet men i dag företräder hälften av ledamöterna här i kammaren, reserverade sig mot beslutet 1972 om inrättandet av verket, bl.a. på grund av principiella betänkligheter. Tillräckliga garantier saknades då för att självständigheten för domstolarna inte skulle kunna komma i fara genom inrättande av centralmyndigheten. Domstolsverket bör enligt den nu föreliggande propositionen få ledande och samordnande funktioner samt ha rätt att meddela föreskrifter och anvisningar för domstolarnas verksamhet. Det är uppenbarligen i vad man kan kalla gränsområdet mellan dömande och administrativ verksamhet som problemen kan uppstå. Tillåts en förvaltningsmyndighet att ge föreskrifter och direktiv för domstolarnas sätt att arbeta, innebär det lätt att man också —-i varje fall indirekt — påverkar eller kan påverka deras dömande verksamhet. Propositionen har här inte på ett tillfredsställande klart sätt markerat nödvändigheten av domstolarnas självständighet. Emellertid innebär utskottets skrivning en uppstramning och en konkretisering i åtskilliga delar som betyder att självständighetsprincipen blir betydligt klarare fastlagd än i propositionen. Som framgår av motionen 1991 är vi ett antal företrädare för moderata samlingspartiet som har haft åtskilliga invändningar, både principiella och praktiska, mot propositionen. Vi har i åtskilliga fall fått tillstyrkan till våra yrkanden av ett enhälligt utskott och i andra fall av majoriteten i utskottet. Med hänsyn till det och de principiella uttalanden som utskottet gör skall jag i dag inte ställa något avslagsyrkande. Vi får ta verket med de uppgifter som utskottet föreslår att det skall ha; dock bör den förbättring som ett bifall till de moderata reservationerna skulle innebära vidtas. Jag vill emellertid påpeka att man kan hysa viss oro för den tendens till en ökad omfattning av verkets personalstyrka som kan spåras. När verket först nämndes — det var väl 1972 — talades det om 75 tjänster och nu föreslås 115 tjänster. Om den tendensen skall fortsätta är den något oroande. I diskussionen om domstolarnas självständighet har det sagts vid några tillfällen, t.ex. av domstolsstyrelseutredningen, att det i sista hand ankommer på domstolarna själva att värna om sin rätt. Och i propositionen sägs att det i de enskilda frågorna till slut måste vara de tillämpande myndigheterna själva som ser till att gränserna för vad som anses vara förbehållet domstolarna inte överskrids. Jag vill nog där framhålla att det är utomordentligt viktigt att dessa gränser är klart angivna i lag och författning. Det kan —- det behöver inte göra det men det kan -— ställa sig svårt för en enskild domstol att hävda dessa principer i en tänkbar meningsmotsättning mot en central myndighet inom domstolsväsendet. Och det kan, om fasta gränser inte är uppdragna, också tänkas att olika domstolar kommer att ha en olika tillämpning. Jag vill gärna, herr talman, stryka under ett påpekande som vi har gjort i vår motion, nämligen att den garanti från rättssäkerhetssynpunkt, som domstolarnas självständighet i förhållande till regering och allmänna förvaltningsorgan innebär, inte är till för domstolarnas egen skull utan det är för de enskilda medborgarna, den rättssökande allmänheten som den principen är så betydelsefull. De enskilda medborgarna skall inte behöva ha ens den minsta misstanke om att ovidkommande hänsyn tas vid måls och ärendens avgörande i domstolarna, att inga som helst direktiv på det ena eller andra sättet direkt eller indirekt skall kunna spela in från t.ex. politiska instanser eller förvaltningsmyndigheter. Det har vid flera tillfällen under detta lagstiftningsarbetes gång, bl.a. i dag av herr Larfors, pekats på det viktiga stadgande som finns i 11 kap. 2§ regeringsformen: ”Ingen myndighet, ej heller riksdagen, får bestämma, hur domstol skall döma i det enskilda fallet eller hur domstol i övrigt skall tillämpa rättsregel i särskilt fall.” Denna viktiga princip räcker emellertid inte för domstolarnas självständighet. Denna kan nämligen komma att naggas i kanten om centralmyndigheten får möjlighet att ge direktiv för hur domstolarna skall handlägga sina arbetsuppgifter och organisera sitt arbete. Det finns anledning att hänvisa till det ganska stora antal remissinstanser som här har uttryckt oro för att självständighetsprincipen inte skall bli garanterad. Utskottet har emellertid nu gjort några viktiga uttalanden som stärker domstolarnas självständighet. Jag vill gärna uttala en uppskattning till utskottet i dess helhet och till fru ordföranden i första hand för den uppenbara förstärkning av domstolarnas ställning och självständighet som kommer till genom utskottets i denna del enhälliga skrivning. Utskottet säger t.ex. att principen om självständighet för domstolarna ger domstolsverket en särställning i förhållande till andra centrala ämbetsverk och blir av avgörande betydelse när dess uppgifter skall fastläggas. Av myndighetens blivande instruktion skall det också enligt utskottet framgå att dess åliggande skall gälla enbart den administrativa verksamheten inom förvaltningsområdet. Och utskottet konkluderar att det här betyder att domstolsverkets inrättande framför allt innebär att domstolarna får möjlighet till kvalificerad service i frågor av det slag som hittills har handlagts av DON och att, vilket är väsentligt, något subordinationsförhållande av för svensk förvaltning sedvanlig modell inte skall komma till stånd. Sistnämnda uttalande tror jag är väsentligt att ha i minnet t.ex. för domstolar när de kan komma att vid något tillfälle — vilket inte är så märkvärdigt —-i konkreta frågor ha en annan mening än vad företrädare för domstolsverket har. I samband därmed bör även noteras att utskottet har den meningen att domstolsverkets uppgifter beträffande disponeringen av personalen vid domstolarna begränsas till att avse den icke dömande personalen och att frågor om tjänstgöring för assessorer och fiskaler skall handläggas huvudsakligen i den ordning som nu sker. Det betyder t.ex. alltså att när det är fråga om att förordna om vissa tjänsters tillfälliga upprätthållande av assessorer och fiskaler, så är det hovrätten som skall ta ställning till det. Jag vill också i det här sammanhanget nämna frågan om arbetsordningens utfärdande, som bl.a. herr Larfors var inne på. Herr Larfors antydde att man genom ett delegationsförfarande från verket — om man nu lägger uppgiften på verket — till hovrätten skulle uppnå ungefär samma resultat som om hovrätterna utfärdar arbetsordningen. Då vill jag påpeka att man här kommer in på ett subordinationsförhållande, eftersom en delegationsrätt alltid innebär ett förfarande mellan en högre och en lägre myndighet; man ställer alltså verket ovanför hovrätterna. Principerna om rättssäkerhet och effektivitet brukar ibland komma att stå emot varandra. Under det ganska långvariga arbetet att konstruera denna centralmyndighet har effektivitetsfrågan berörts ganska ofta, mera sällan frågan om rättssäkerheten. ”Effektiv planering”, ”samordning av resurserna”, ”uppföljning av verksamheten” är uttryck som använts i samband med tillsättandet av domstolsverksutredningen. Målsättningen för verkets arbete skall enligt utredningen vara att se till att verksamheten bedrivs hos domstolarna rationellt och effektivt. Jag vill gärna säga att jag inte har något emot att domstolarnas arbete bedrivs effektivt — tvärtom. Men effektivitetsprincipen får inte ställas fram så långt att omsorgen vid dömandet minskar, för då kan rättssäkerhetsprincipen komma att sättas åsido. Det är därför ganska viktigt när utskottet nu slår fast att myndigheten visserligen skall verka för att verksamheten bedrivs effektivt men att detta effektivitetskrav icke får drivas så långt att det kommer att inkräkta på det viktiga allmänna intresset av rättssäkerhetens upprätthållande. Ett enigt utskott betonar alltså hur viktig rättssäkerhetsprincipen är, och jag tycker mig kunna spåra en viss skillnad i förhållande till propositionen i denna del. Såvitt jag kunnat se finner departementschefen inte ens ordet ”rättssäkerhet” värt att nämnas. Verket skall nu hjälpa till att skapa domstolar som arbetar effektivt i sin dömande verksamhet och är självständiga och för vilka allmänheten kan hysa förtroende. Effektivitetskravet blir heller inte någon motsats till kravet på rättssäkerhet när man som utskottet gör helt riktigt konstaterar att med effektivitet måste i första hand avses säkerhet i dömandet. Låt mig slutligen, herr talman, få säga några ord om enskilda punkter i betänkandet. Det är med utomordentligt stor tillfredsställelse jag noterar att utskottet vill behålla begreppet ting i rättegångsbalken. Jag kanske inte riktigt vill skriva under på utskottets uttryckssätt att det är en mindre redaktionell jämkning i rättegångsbalken man gör i förhållande till propositionen när man behåller namnet ting på sammanträden för huvudförhandling. Var och en som har det minsta sinne för rättshistoria vet vilken god tradition begreppet ting har i det svenska rättegångsväsendet. Bl. a. mot bakgrund av den mycket förnämliga nämndemannainstitution vi har i vårt land är det inte utan betydelse att begreppet ting behålls som benämning på domstolssammanträde som därigenom kan i vår moderna tid återspegla det historiska skeendet med domstolar, där en lagfaren domare tillsammans med kunniga och omdömesgilla folkvalda förtroendemän tolkar lagen. När det gäller tjänsteförslagsnämnden tycker jag däremot inte att utskottet har kommit till någon särskilt god lösning. Som vi framhåller i motionen 1991 accepterar vi inrättandet av ett sådant organ som nämnden skall vara, ett officiellt organ vars beslut kan överklagas. Men anknytningen till domstolsverket genom att dess chef skall ingå i nämnden är enligt min mening inte riktigt tillfredsställande. Utskottets förslag innebär någon förbättring i förhållande till propositionen, eftersom verkschefen enligt utskottets mening inte skall vara självskriven ordförande, vilket han skall vara enligt propositionen. Jag vill här understryka vad fru Kristensson för en stund sedan sade i ett replikskifte med herr Larfors, nämligen att utskottsmajoritetens ändring av propositionen rimligen måste innebära att utskottsmajoriteten anser att verkschefen inte bör förordas till ordförande i nämnden. Det är såvitt jag kan se den enda möjliga tolkningen, om utskottets underkännande av departementschefens förslag skall ha någon reell innebörd. Ett bifall till reservationen 4 av fru Kristensson och herr Schött skulle dock innebära ytterligare ett steg till förbättring, eftersom de uttryckligen hävdar att verkschefen inte under några omständigheter får vara ordförande i nämnden men däremot ledamot. Det mest klara markerandet av domstolarnas självständighet är dock enligt min mening att ingen av personalen vid verket får ingå i nämnden — varken chefen, ledamot av dess styrelse eller annan befattningshavare. Viss risk kan också uppkomma för att de administrativa meriterna när det gäller sökande till domartjänst blir övervärderade i förhållande till skickligheten i dömandet, om verket genom sin chef får ett för starkt inflytande i tjänsteförslagsnämnden. Det är en intressant principiell fråga vilka färdigheter som skall tolkas in i begreppet förtjänst och skicklighet. Är det de administrativa färdigheterna eller skickligheten i dömandet? Eftersom justitieministern är här kunde det vara av värde att få höra hans synpunkter på denna fråga. Jag kommer att rösta på reservationen 4, som jag tycker innebär en acceptabel kompromiss mellan olika synpunkter. När det gäller administrationen av de allmänna advokatbyråerna vidhåller jag, som vi har skrivit i motionen, att det är principiellt fel att de skall administreras av en centralmyndighet för domstolsväsendet. Det kan ge intryck av att advokatbyråerna inte är fristående från och oberoende av domstolsorganisationen. I övrigt har yrkandena i motionen 1991 tillstyrkts eller medfört förslag om tillkännagivanden för regeringen i en utsträckning som sällan tillkommer motioner här i kammaren. Kanske delvis av detta skäl tycker jag att det — med några undantag — är ett ganska bra betänkande som justitieutskottet har åstadkommit, särskilt med hänsyn till att underlaget varit en mindre tillfredsställande proposition.
Herr talman! Herr Winberg kom tillbaka till frågan om garantierna för domstolens självständighet och integritet. Jag skall inte upprepa vad jag har sagt om detta tidigare i mitt inlägg och i mina repliker.

Man bör därför vara litet försiktig när man talar om dessa saker. Beträffande tjänsteförslagsnämnden är det naturligt att herr Winberg inte tycker om det ställningstagande som utskottet har kommit fram till. När vi har stannat för att förorda att regeringen skall utse ordförande i nämnden, är det — som jag förut har sagt — inte för att utesluta generaldirektören från möjligheten att bli ordförande utan för att skapa en valfrihet. Jag kan här hänvisa till vad herr Nyquist sade i sitt inlägg. När det gäller tjänsteförslagsnämndens sammansättning vill jag också erinra om att vi lever i ett demokratiskt samhälle och jag skulle personligen mycket väl kunna tänka mig att även annan personal inom domstolsväsendet än just domarna i framtiden kommer att göra sina krav gällande på representation i tjänsteförslagsnämnden. En sådan utveckling kan ligga i tiden. Till slut kan jag gott instämma i vad herr Winberg sade om traditionen och att bibehålla ordet ting i lagtexten. Jag instämmer också i de vackra orden om det folkvalda inslaget i våra häradsrätter. Även jag tycker om traditioner, och därför vill jag behålla ordet ting i lagtexten.
Herr talman! Vad först gäller självständigheten för domstolarna så tror jag till skillnad mot herr Larfors att den inte kan betonas tillräckligt ofta. Jag tycker att det är utomordentligt väsentligt att försöka så långt det går få fram en skillnad mellan verkets administrativa uppgifter och de uppgifter både av administrativ art och av dömande art som vi vill skall ligga kvar hos domstolarna, bl.a. för att markera självständigheten. Beträffande ordförandeskapet i tjänsteförslagsnämnden föreslås i propositionen att verkschefen skall vara självskriven ordförande. Utskottsmajoriteten godtar inte det utan säger att regeringen skall utse ordförande bland ledamöterna, och bland dem finns då också verkschefen. Men skall detta ha någon reell innebörd, i varje fall nu när det hela så att säga skall komma i gång, måste det innebära ett avståndstagande från det förslag som framlagts i propositionen om att verkschefen skall vara ordförande. Annars betyder det ju ingenting att utskottet tar bort ordet ”självskriven”.
Herr talman! Herr Winberg sade att han i motsats till mig inte tillräckligt ofta kunde understryka självklarheten i domstolarnas självständighet. Jag tror att herr Winberg och jag är överens om att det skall råda självständighet för domstolarna, men det behöver vi inte stå här och tycka något om. Det finns klart utsagt i regeringsformen. Vad vi kan ha skiljaktiga meningar om är väl hur ofta man skall upprepa detta. En sanning blir inte sannare därför att man säger den många gånger. Man kan påminna om den, men den blir inte sannare för den skull, och jag tycker nog att det har påmints så mycket om domstolarnas självständighet nu att det bör stå klart vad vi menar.

Herr talman! Jag måste tyvärr konstatera att man på flera håll velat missuppfatta regeringens inställning i den nu behandlade frågan. Man har trott att regeringens mening varit att skaffa sig inflytande över domstolarnas judiciella verksamhet genom att inrätta en central administrativ myndighet. Jag vet inte var man har fått detta ifrån, i varje fall inte från propositionen som riksdagen nu skall ta ställning till. Den som läser propositionen kan inte finna att regeringen har för avsikt att genom administrationsreformen träda domstolarnas självständighet för när. Det görs däremot gällande i vissa motioner, men jag vet inte vad det beror på. Jag har aldrig hört att regeringen fått kritik för att lägga sig i domstolarnas judiciella verksamhet. Tvärtom har man i interpellationer o. d. frågat mig varför jag inte ser till ett och annat inom domstolsväsendet. I går diskuterade vi här en interpellation som delvis gällde hur en viss typ av mål internt skall prioriteras inom domstolarna. Senare i denna vecka kommer jag att besvara en interpellation som bl.a. berör frågor om inkallande av polismän att vittna inför domstol. Nej, ingen kan påstå att regeringen visar tendenser att lägga sig i domstolarnas judiciella verksamhet. Propositionen innebär inte — det vill jag understryka — att domstolsverket skall bli ett instrument för inblandning i domstolarnas judiciella verksamhet. Den som bara läser motionerna kan få den uppfattningen, men det beror inte på innehållet i propositionen. Motionärerna har i viktiga avseenden läst propositionen slarvigt och sett spöken som inte finns. Så några ord om en detaljfråga. Herr Winberg har berört personalbehovet inom det nya verket och sagt att vi har nu föreslagit ett betydligt större antal personer än vad som nämndes 1972. Jag vill bara lämna herr Winberg den upplysningen att orsaken till att det behövs ett större antal personer än vad vi förmodade 1972 sammanhänger med den rättshjälpsorganisation som numera tillkommit. Domstolarna är ju inte till för sig själva, utan de skall tjäna vårt samhälle. Vi skall vara tacksamma för den höga kvalitativa standard som våra domstolar har och det förtroende som de åtnjuter bland medborgarna. För att domstolarna skall få ägna sig åt sina huvudsakliga uppgifter behöver de de tjänster som domstolsverket kommer att lämna dem. De domstolsanställda kommer också att ha stora fördelar av en myndighet med sakkunskap på så viktiga områden som personalvård och arbetsrättslig lagstiftning. Medborgare som behöver domstolarnas tjänster kommer också att ha stor fördel av ett domstolsväsende som effektivt kan utnyttja de resurser som riksdagen ställer till förfogande.

Herr talman! Herr justitieministern gjorde gällande att det fanns de som hade velat missuppfatta regeringen och menat att regeringen nu tänker för söka skaffa sig ett inflytande i den dömande verksamheten. Herr justitieministern sade att missuppfattningen kan i varje fall inte bero på propositionen. Som jag ser det har väl ingen velat tolka in i propositionen så långtgående åsikter som vad herr statsrådet påstod att vissa kritiker hade gjort. Men den kritik som vi — och jag tycker med all rätt — har riktat mot propositionen beror ju på att propositionen inte är tillräckligt klarläggande. Vi har menat, och fått stöd i denna åsikt från många remissinstanser, att på ett så här viktigt område är det utomordentligt angeläget att man så långt möjligt klarlägger gränserna mellan den administrativa och den judiciella verksamheten. Det är inte så, herr talman, att vi har läst propositionen slarvigt och sett spöken som inte finns. Jag vill bara i korthet i den mån tiden räcker till ändå sammanfatta de ändringar och klarlägganden som utskottet i enighet har ansett sig böra göra. Vi tycker det är anmärkningsvärt att propositionen inte tar avstånd från domstolsstyrelseutredningens uppfattning att en gränsdragning mellan dömande och administrativ verksamhet skulle vara meningslös. Propositionen säger i stället att domstolsverket skall få samma ställning som vilka centrala förvaltningsmyndigheter som helst med ledande och styrande funktioner inom verksamheten. I utskottet säger vi gentemot detta att det skall inte finnas något subordinationsförhållande mellan domstolsverket och domstolarna. Vi klargör att i instruktionen för verket måste klart sägas ifrån att verket enbart får syssla med administrativa frågor. I propositionen sägs det att det kan vara lämpligt att verket inte får lägga sig i fördelningen av mål mellan enskilda domare. I utskottet klargör vi att detta skall uttryckligen undantas från verkets kompetensområde. I propositionens sägs det att verksamheten skall bedrivas effektivt och rationellt. Med rationellt menas då, om man får tro propositionen, också snabbhet i avgörandet. Utskottet säger att med effektivitet menar vi säkerhet i dömandet, som vi sätter före kravet på snabbhet i handläggningen. Utskottet föreslår i motsats till propositionen att tjänsteförslagsnämnden skall få ställning som fristående organ. Utskottet föreslår i motsats till propositionen att all rättsbildad personal skall undantas från verkets kompetensområde. Herr talman! Det jag här har hunnit nämna tyder ändå på att det är ganska väsentliga frågor som är oklara eller felaktigt lösta i propositionen.
Herr talman! För att inte ta upp tiden i onödan vill jag först säga att jag ställer mig helt bakom de preciseringar som fru Kristensson nu har gjort när det gäller relationen mellan propositionen och utskottsbetänkandet. Justitieministern kritiserade innehållet i en del motioner utan att närmare utveckla kritiken. Eftersom jag tillsammans med några kamrater inom moderata samlingspartiet har väckt en ganska lång motion kan jag anta att det delvis var den motionen han kritiserade. Låt mig då bara påpeka att — som jag sade i mitt första inlägg — vi har fått gehör i utskottet för yrkanden i denna motion i en utsträckning som är mycket ovanligt för motioner här i riksdagen. Och det har skett åtskilliga tillkännagivanden till regeringen beträffande förslag i vår motion. Detta tyder väl ändå på, herr statsråd, att det finns en hel del att anmärka på i propositionen?
Herr talman! I frågor av den här arten kan man givetvis ha olika meningar om utformningen och ha goda grunder för både den ena och den andra uppfattningen. Man måste finna en lösning som från de egna utgångspunkterna är den mest praktiska och lämpliga. Det är inte det som jag i mitt anförande ville rikta mig mot — att utskottet på vissa punkter har haft en annan uppfattning än den som har kommit till uttryck i propositionen. Vid sidan av dessa sakliga invändningar, som naturligtvis alltid kan framställas, har man emellertid, inte så mycket här i kammaren som fastmer i den allmänna debatten, velat misstänkliggöra själva syftet med inrättandet av detta domstolsverk. Det var det jag vände mig mot. Och jag tänkte inte i första hand på fru Kristensson i mitt anförande — det kanske jag kan tillägga.
Herr talman! Det var synd. Jag tror alltid att justitieministern i första hand tänker på mig. Jag ser inte de här frågorna som enbart praktiska frågor och lämplighetsfrågor, utan jag ser dem i första hand som principiella frågor. Det är därför vi lägger så stor vikt vid att de får en sådan lösning att oklarheter inte kan uppkomma. Med utgångspunkt från propositionens bedömning att om det till äventyrs skulle uppstå oklarheter ankommer det på domstolarna själva att värna om den grundlagsfästa självständigheten tycker jag, herr talman, att propositionen bort vara så klarläggande som möjligt. Jag är glad att höra att justitieministern inte har någonting att invända mot de förtydliganden som utskottet har gjort. Ett så klarläggande beslut som möjligt krävs för att undvika att domstolarna kommer i den verkligt olyckliga situationen att själva behöva värna om den grundlagsfästa självständighet som rimligen bör komma till ett så tydligt uttryck som möjligt i riksdagsbeslutet.
Herr talman! Jag sade att jag inte riktade mig mot de invändningar utskottet har gjort mot propositionen, men jag vill för tydlighets skull säga att det ju inte betyder att jag delar dem. Givetvis kommer jag att lojalt följa det beslut som riksdagen fattar, men fru Kristensson får inte dra den slutsatsen av mitt anförande att jag på alla punkter menar att de ändringar som utskottet gjort överensstämmer med min uppfattning.

Herr talman! Jag har deltagit i reservationerna 1, 2, 3 och 5 tillsammans med socialdemokraterna i utskottet. Det har inte skett av partitaktiska skäl utan av rent förnuftsmässiga. Vi har inom vänsterpartiet kommunisterna en positiv inställning till den rättshjälpsreform som riksdagen nyligen har beslutat om. Den gör det lättare för vanliga människor att begagna sig av lagliga rättigheter. Vi betraktar också inrättandet av domstolsverket som en nödvändig uppföljning av den reformen. Någon central instans måste organisatoriskt hålla i det hela. Från borgerligt håll har man försökt att genom motioner och förhalningstaktik försena den organisatoriska uppföljningen av reformen. När inte det har lyckats försöker man på olika sätt förhindra eller begränsa det nyinrättade verkets inflytande över rättskipningen. Såvitt jag kan förstå handlar det om bl.a. huruvida domare och domstolstjänstemän skall få bestämma efter eget huvud när det gäller arbetsordningar och andra sådana viktiga ting. Vi anser att det här gäller att komma fram till så rationella arbetsordningar som möjligt utan att eftersätta kravet på största möjliga rättstrygghet. Får vi nu ett domstolsverk med en parlamentarisk ledning och en styrelse med inslag av lekmän inger detta förtroende. Jag vill inte påstå att vi har något obegränsat förtroende för vare sig statliga verk eller lekmannastyrelser, men i det här sammanhanget anser vi dem vara betydligt mer förtroendeingivande än domaroch tjänstemannavälde ute i tingsrätterna. Såvitt vi kan förstå vill de borgerliga på olika sätt ha kvar de höga tjänstemännens hierarki och exklusiva rättigheter, med tingsrätterna som egna små riken. Den möjligheten bör begränsas och försvinna, och det är också skälet till att vi stödjer reservationerna. Inom alla områden i samhällslivet finns det konservativa tendenser — självfallet också när det gäller domstolsverksamheten. Vi har på de flesta andra områden centrala verk som är chefsmyndigheter över regionala. Vi ser inget skäl till att inte ha ett sådant centralt organ också i fråga om domstolsverksamheten, och då måste även detta organ ha en samordnande och ledande funktion. Vinsten är bl.a. att kunna ta del av rationaliseringsvinster, slippa ifrån en del dubbelarbete och kunna effektivisera verksamheten inom ett viktigt område. Jag tänker inte gå in på alla detaljer i betänkandet, men en av de frågor som har diskuterats är frågan om antalet nämndemän. Det är stora skillnader i dag mellan olika tingsrätter beträffande nämndemän. Vi har svårt att förstå motiveringen för en ordning som gör att dessa skillnader befaras bli kvar även i fortsättningen. Däremot kan man genom det nya domstolsverket komma fram till någorlunda enhetlighet. Arbetsordningen vid hovrätterna har också varit ett diskussionsämne. Departementscheten har föreslagit att domstolsverket skall ha den yttersta bestämmanderätten. Det betyder inte att domstolsverket i detalj skall fastställa arbetsordningen. I förslaget betonas att det handlar om de allmänna riktlinjerna och ingenting mer. Detta måste vara principiellt riktigt om domstolsverkets inrättande också syftar till effektivisering och bättre utnyttjande av materiella och personella resurser. Från borgerligt håll har man använt argumentet att detta handlar om ingrepp i domstolarnas självständighet när det gäller den dömande verksamheten. Men det handlar ju om administrativa och effektivitetshöjande åtgärder och inte om intramp i den dömande verksamheten.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

Herr talman! Herr Rosqvist har frågat mig om jag vill redovisa min syn på den uppkomna situationen beträffande insamling av pappersavfall och dessutom klargöra vilka åtgärder statsmakterna är beredda vidtaga för att möjliggöra ett effektivt omhändertagande av pappersavfall. Herr Lorentzon har frågat industriministern om han tillmäter återanvändning av returpapper sådan betydelse, att något initiativ i syfte att stimulera till ökad användning av returpapper bör komma i fråga. Denna fråga har överlämnats till mig för besvarande. Arbetsgruppen för avfallsfrågor har i sitt slutbetänkande föreslagit ett kommunalt ansvar för insamling av hushållens tidningar och tidskrifter samt pappersavfall från kontor och handel. Därigenom skulle ytterligare ca 300 000 ton pappersavfall kunna gå tillbaka till industrin som råvara för ny pappersproduktion. Arbetsgruppens förslag har remissbehandlats och fått ett över lag positivt bemötande. Därvid har Svenska cellulosaoch pappersbruksföreningen som branschorgan uttalat att returpapper utgör en viktig råvara för pappersindustrin och att man är beredd att framöver ta emot allt det returpapper som samlas in. F.n. råder svårigheter att få tillräcklig avsättning för insamlat returpapper på exportmarknaden. Under andra halvåret 1975 kommer emellertid två svenska pappersbruk att ha installerat nödvändig utrustning för att ta hand om tidningspapper för återvinning. Därmed ökar möjligheterna att inom Sverige få avsättning för insamlat returpapper så att pappersinsamling i fortsättningen skall kunna bedrivas mera kontinuerligt. I avvaktan på denna inhemska kapacitetsökning har pappersbruken nyligen beslutat om en extra lagring under första halvåret i år för att på så sätt redan nu kunna ta emot ytterligare insamlat returpapper. Jag kommer inom kort att i proposition till riksdagen redovisa förslag angående omhändertagande och hantering av avfall. Därvid kommer också frågan om returpapper att behandlas.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

Från de företags och andra intressenters sida som tidigare tog emot pappersavfall säger man bara: ”Släng tidningarna så länge. Det har blivit ett tillfälligt stopp hos pappersbruken. Vi återkommer om någon tid. Det räcker om sparandet i hushållen börjar om då. Under tiden. kör vi insamlingen på sparlåga.” Jag är tacksam för det svar som jordbruksministern lämnat. Det är tydligt att det måste ha skett en försening vad gäller utbyggnad av den industri som skulle ta till vara det avfallspapper som samlas in. Det är f.n. en kvantitet på ca 400 000 ton som samlats in. Som framgår av svaret skulle man kunna samla in ytterligare 300 000 ton, därav ca 200 000 ton från hushållen. Både företag och ideella föreningar har engagerat sig i insamlingsverksamheten. De sistnämnda har gjort det delvis för att få pengar till sin verksamhet men också i en känsla av att göra en insats miljömässigt sett och för att genom insamlingen bidra till en minskad råvaruförbrukning. Enligt arbetsgruppens för avfallsfrågor beräkningar skulle ca 100 kg papper motsvara ett och ett halvt normalvuxet träd. Är det så stora kvantiteter det rör sig om när det gäller att ytterligare ta till vara avfallspapper som 300 000 ton, motsvarar det sammanlagt en ganska stor skog som man på det sättet kan spara eller utnyttja för annat ändamål. Man får hälsa med tillfredsställelse att industriföretagen utfäst sig att lägga upp en extra lagring. Samtidigt kan man väl då också konstatera att de ideella föreningar som haft pappersinsamlingar som inkomstkälla kanske får vidkännas ytterligare sänkningar av priserna för de varor de samlar in. Papper som måste lagras betalar man väl inte så särskilt mycket för när man liksom tvingas att ta in papperet. Jag förutsätter att om det inte bättrar sig på den här fronten efter halvårsskiftet bör vi kunna förvänta ytterligare åtgärder och initiativ från statsmakternas sida för att öka mottagningen av avfallspapper.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Lundkvist för svaret på min fråga, ett svar som både i ton och sak var mycket positivt. Det är i det här sammanhanget litet underligt — det är i och för sig inte statsrådets fel — att Svenska cellulosaoch pappersbruksföreningen som branschorgan säger att returpapper utgör en viktig råvara. Det har man ju inte märkt förut i Sverige. Varför nu detta hastigt påkommande intresse? Nu är man beredd att framöver ta emot allt returpapper som samlas in. Vad är orsaken till detta? Det står vidare i svaret att det f. n. råder svårigheter att få tillräcklig avsättning för insamlat returpapper på exportmarknaden. Det verkar ju litet paradoxalt, när svensk cellulosaindustri är så intresserad av att få utnyttja detta papper. Vi kan titta något på bakgrunden till det hela. Att ta till vara detta pappersavfall för återvinning kan synas vara en i och för sig mycket liten fråga. Men ser man frågan i sammanhang med hela skogsindustrin så finns det ett givet mönster. Skogsråvaran i Sverige har under alla tider varit mycket billig för skogsbolagen. Skogsarbetarnas löner har också under åren legat i botten. Med tanke på skogsarbetarnas hårda slit och den korta produktiva åldern för dessa arbetare, 'de många olycksfallen och de ständiga riskerna för olycksfall samt de många förstörda ryggarna så har skogsbolagen erhållit en råvara som är mycket billig. Lägger man härtill att dessa bolag har betraktat de svenska skogarna som hart när oändliga så förstår man att deras intresse för återvinning av pappersavfall har varit mycket ringa. Rovdriften i skogarna har också varit stor under de år som gått. År 1950 avverkade man 40 milj. m” skog, och nettoavverkningen åren 1934-1944 hade stigit till 77 milj. m? skog. I vissa områden i landet talar man om rena rovdriften. Det är klart att cellulosabolagen under sådana förhållanden inte har varit intresserade av återanvändning. I andra industrialiserade länder i Västeuropa — framför allt i de skogfattiga länderna — har återanvändningen varit mycket stor i jämförelse med situationen i Sverige. Jag skulle vilja ställa en följdfråga till min tidigare fråga. Och detta närmast med tanke på cellulosabolagens och skogsbolagens uppträdande under tider som gått. Är statsrådet överens med mig om att man i lag bör slå fast skogsbolagens ansvar då det gäller att vidareförädla allt det pappersavfall som kan ställas till deras förfogande?
Herr talman! Det var ju med anledning av att vi inte tyckte att vi hade en bra organisation för möjligheterna att samla in papper av det här slaget och möjlighet att återvinna papper ur pappersavfall som vi tog initiativ till den arbetsgrupp som nu snabbt arbetade fram ett utkast, vilket gör det möjligt för oss att lägga en proposition ganska snart som skall ge oss en bättre organisation av den här hanteringen. Anledningen var att vi tyckte att rådande förhållande inte var bra. Uppenbarligen har också intresset hos företagen för att ta till vara pappersavfallet ökat inför den situation som vi kan se framför oss, nämligen att vi i högre grad kanske kommer att ha brist på råvara i skogen. Här sker nu, som jag tidigare sade i mitt svar, en utbyggnad av två bruk så att de på ett effektivare sätt än tidigare skall kunna ta hand om exempelvis tidningspapper. Allt detta samverkar till att — om den proposition som jag kommer att lägga får den behandling i riksdagen som jag hoppas på — man skall kunna få ett vettigt utnyttjande av pappersavfallet. Man är från pap persindustrins sida beredd att träffa de överenskommelser med kommunerna som naturligtvis också blir nödvändiga för att allt skall klaffa. Jag förutsätter sålunda att det skall bli möjligt att ta till vara pappersavfallet på det sätt som jag fattat att frågeställarna är ute efter och som vi naturligtvis alla har ett gemensamt intresse av.
Herr talman! Jag fick inte något direkt svar på den fråga jag ställde, nämligen om statsrådet Lundkvist anser det lämpligt att lagstifta i denna angelägenhet, så att skogsbolagen måste känna med sig att de skall ta ansvaret också i fortsättningen när det gäller det papper som kan samlas upp för återvinning. Jag vill ställa ytterligare en fråga. Vi känner skogsbolagens uppträdande tidigare. De har trots jättevinster gång på gång ändå sökt och fått alla de anslag och bidrag till produktion som varit möjligt att få i detta land. Kan det inte misstänkas att bolagen i detta sammanhang kommer att säga: Skall vi återvinna papper nu och härför göra vissa investeringar, måste staten träda till med ytterligare bidrag. Jag vet inte om det ligger till så, men jag skulle vilja ställa frågan till jordbruksministern: Är statsrådet för sin del beredd att ge skogsbolagen och cellulosaindustrin bidrag till investeringar för återvinning av insamlat returpapper?
Herr talman! Här föreligger i varje fall inte nu några sådana framställningar. Hur vi tänker att den här organisationen skulle läggas upp och vilka åtgärder i övrigt i lagstiftning och på annat sätt som kan bli nödvändiga för att få det hela att fungera kommer vi att redovisa i den proposition som kommer att ligga på riksdagens bord om några veckor.
Herr talman! Trots det positiva svar som gavs tidigare måste jag notera att jag inte fått svar på de frågor jag nu ställt. Men jag får vänta tills propositionen kommer på riksdagens bord, och vi får då ta upp debatten på nytt.
Herr talman! Herr Enlund har frågat mig om jag vill medverka till att make och hemmavarande barn under 18 år, i de fall skattskyldig har anstånd med avlämnande av självdeklaration, beviljas generellt anstånd utan särskild ansökan, och därmed minska den anhopning av arbete med ansökningsärenden som eljest kommer att drabba de skattskyldiga, deklarationsbyråer och berörda myndigheter.
Såväl ekonomiska som pedagogiska och sociala skäl talar för en integration mellan förskola och lågoch mellanstadieskola. En förutsättning härför är dock att en samordning härvidlag kan ske mellan berörda statliga myndigheter. Ett flertal integrationsprojekt har emellertid kullkastats därför att myndigheterna haft skilda lagliga möjligheter att medge statsbidrag.
F.n. prövas ansökan om anstånd med avlämnande av självdeklaration särskilt för varje skattskyldig. Den omständigheten att en skattskyldig har fått anstånd eller på annan grund har rätt att lämna deklaration vid en senare tidpunkt än den 15 februari medför inte att detsamma gäller för hans make eller hemmavarande barn under 18 år.
Med anledning härav får jag ställa följande fråga till herr finansministern: Vill statsrådet, med hänsyn till de ekonomiska och budgetmässiga fördelar som står att vinna, ta initiativ som syftar till sådana ändringar i statsbidragsbestämmelserna som gör det möjligt för kommunerna att lokalmässigt integrera förskola med lågoch mellanstadieskola?
Men får den skattskyldige anstånd medges enligt riksskatteverkets anvisningar även make och hemmavarande barn under 18 år motsvarande anstånd om ansökan härom görs. Efter vad jag har mig bekant fungerar den nuvarande ordningen tillfredsställande. Enligt min mening behövs därför inte nu någon sådan ändring av bestämmelserna som åsyftas i frågan.
Vill finansministern medverka till att make och hemmavarande barn under 18 år i ovannämnda fall beviljas generellt anstånd utan särskild ansökan och därmed minska den anhopning av arbete med ansökningsärenden som eljest kommer att drabba skattskyldiga, deklarationsbyråer och berörda myndigheter?

Herr talman! Jag ber att på herr Enlunds vägnar få tacka statsrådet för svaret på frågan. Herr Enlund är förhindrad att närvara i kammaren i dag, men det var ändå angeläget att svaret mottogs nu eftersom självdeklarationerna skall inlämnas direkt efter den kommande veckohelgen. Maka till egen företagare har — såsom statsrådet nämner — liksom maken fått anstånd till den 31 mars med att avlämna sin deklaration. Rent praktiskt har detta hittills kunnat lösas manuellt på ett behändigt sätt av de lokala skattemyndigheterna, men nu databehandlas skattefrågorna automatiskt hos länsstyrelserna, och då måste varje ansökan om anstånd inmatas på magnetband för att inte berörd maka skall drabbas av förseningsavgift. Herr Enlund har varit i kontakt med en del lokala skattemyndigheter som har den uppfattningen att generellt anstånd för maka till egen företagare kommer att beviljas i år. Många av dessa makar kommer alltså inte att ansöka om anstånd med deklaration, och de vet inte om att de därmed eventuellt kommer att debiteras förseningsavgifter. Detta är orsaken till herr Enlunds oro. Jag vill gärna fråga statsrådet om han kan medverka dels till att sådana makar, som alltså inte söker anstånd därför att de inte vet om att detta bör göras, inte drabbas av förseningsavgift, dels till att lokala skattemyndigheter kan få medge eftergift av sådan förseningsavgift.
Herr talman! Personligen tycker jag nog att det inte bör vara någon större svårighet för den make som lämnar in sin deklaration att i samband med detta begära att den andra makens deklaration också må bli föremål för behandling samtidigt. Om den ena maken ansöker om uppskov kan han ju bekväma sig med att göra en sådan ansökan också för den andra maken eller för barn under 18 år. För de fall detta inte har skett och det blir en komplikation kan jag inte på rak arm säga hur detta kommer att behandlas av taxeringsmyndigheterna, men vi har tidigare när vi har talat om dessa frågor varit ense om att man i rena småsaker och när ursäktliga förhållanden råder inte bör debitera förseningsavgift.
Herr talman! Jag tackar för det kompletterande beskedet. Det är riktigt att om den ena maken ansöker om anstånd kan han eller hon lika gärna samtidigt söka för den andra. Men vi har en stor grupp deklarationsskyldiga som automatiskt har anstånd till den 31 mars, och dessa tänker kanske inte alltid på att maken inte automatiskt har samma anstånd. Om vi nu skall hålla fast vid individuella ansökningar får vi ju en mängd sådana till taxeringsmyndigheterna. Dessa måste faktiskt ha tillgång till båda makarnas deklarationer för behandling samtidigt med hänsyn till viss sambeskattning när det gäller förmögenheten. Det var tillfredsställande att höra att statsrådet menade att man kan behandla sådana här fall milt, men det skulle kanske vara bra om riksskatteverket gav ut särskilda anvisningar som var upplagda så att vederbörande lokala skattemyndighet själv kunde ordna att förseningsavgift inte debiteras i dessa fall.
Herr talman! Herr Blomkvist har frågat mig om jag anser att utdelningsförråd av kläder m.m. för socialhjälpstagare står i överensstämmelse med de grundläggande principerna för socialvårdens nuvarande arbetssätt. Enligt socialhjälpslagen bör socialhjälp som regel utgå kontant. I lagens 14 § sägs att socialhjälp ”bör utgå i form av kontant understöd, såvida ej hjälpbehovets art föranleder till annat och anledning ej heller finnes att antaga, att dylikt understöd icke kommer till behörig användning”. Socialutredningen har i sitt betänkande om socialvårdens mål och medel understrukit principen att den behovsprövade hjälp som lämnas av kommunernas socialnämnder bör utgå kontant. Endast om särskilda skäl i det enskilda fallet motiverar det bör undantag enligt socialutredningen få göras från denna princip. Jag delar denna uppfattning om att hjälpen skall utgå kontant. Denna mening har inte heller ifrågasatts vid den nyligen avslutade remissbehandlingen av socialutredningens principbetänkande. Jag utgår ifrån att socialutredningen vid utformningen av förslaget till ny socialvårdslagstiftning kommer att ge klara regler för tilllämpningen av kontantprincipen.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

Eftersom detta berör grundläggande principer i vår socialpolitiska verksamhet och har en direkt anknytning till kommunalt huvudmannaskap, var jag tveksam om jag skulle ställa min fråga till statsrådet Aspling. Men kanske inte minst med tanke på vår gemensamma strävan att så långt som möjligt skapa jämlikhet för socialhjälpstagarna har jag ändå ansett att ett uttalande från socialministern skulle kunna medverka till att Göteborgs kommun, som det här är fråga om, så snart som möjligt kommer att avveckla den påtalade verksamheten. Vidare torde ett uttalande kunna avhålla eventuella andra ekonomiskt pressade kommuner från att starta liknande verksamheter. Jag tycker nämligen att det borde vara självklart att även socialhjälpstagare vid inköp av olika varor bör ha samma urvalsmöjligheter som alla andra medborgare. En sådan inställning ligger helt i linje med principerna för socialvårdens verksamhet år 1975.

Socialministern har klart och tydligt talat om att han ställer sig bakom kontantprincipen. Jag noterar också med tillfredsställelse att han utgår från att socialutredningen vid utformningen av förslaget till ny socialvårdslagstiftning kommer att ge klara regler för tillämpningen av kontantprincipen. Än en gång tack för svaret på min enkla fråga.